Fru talman! Det är svårt att inte hålla med om mycket av det som Agneta Brendt för fram här. Men det finns ändå två saker som är angelägna att ta upp till diskussion. Det här med fattigdomsutrotning är ingenting som vi har hittat på själva. Det har vi hämtat från den internationella debatten. Jag ska vara ärlig och säga att regeringen har drivit formuleringen att höja de fattiga ländernas levnadsnivå, vilket för mig förefaller mindre bestämt som inriktning än utrotande av fattigdomen. Vi har talat om fattigdomsutrotning medelst tillväxt, och det var inte bra tyckte Socialdemokraterna i tidigare debatter därför att tillväxt är inte bra att koppla till fattigdomsutrotning. Hur det ska gå till att utrota fattigdomen utan tillväxt är för mig något dunkelt, men från Socialdemokraterna hade man några dubier där. Vad jag tycker är olyckligt är att man driver tesen fattigdomsbekämpning. Bekämpa fattigdomen kan man göra hur länge som helst. Men utrota den kan man bara göra en enda gång. Det är verkligen en skillnad i inriktning som är väsentlig. Utöver målet att höja de fattiga ländernas levnadsnivå har man sex delmål och sedan simmar enprocentsmålet i något slags egen sjö. Det som är bekymmersamt för biståndsarbetarna är att de har så hemskt många mål att hålla reda på och försöka att integrera i alla projekt. Jag tror att en koncentration på fattigdomsutrotning kommer att dra med sig väldigt mycket gott samtidigt som det blir väldigt lätt att arbeta med för alla dem som ska jobba med det. Jag tror att det är en bättre målsättning, och det verkar också som att det är vad regeringen har tänkt när man gav direktiven till Globkom. Sedan håller jag med Agneta Brendt när hon talar om jämställdhet och flickor. Men ska vi då inte kräva att alla våra samarbetsländer ordnar obligatorisk utbildning av alla flickor?
Fru talman! Jag tycker nog att det är viktigt att ha fattigdomsbekämpning som övergripande mål på det sätt som vi har. Det är tråkigt att den borgerliga regeringen inte utrotade fattigdomen, om det nu går att göra det i ett slag. Fast det tror inte jag.
Fru talman! Det går bara att göra det en gång. Det tar sin tid att göra det. Vad vi säger är att av de erfarenheter som vi har lärt oss är det möjligt att göra det på en 30-årsperiod. Vi är övertygade om det. Det är vad vi vill göra. Däremot vill vi inte hålla på att bekämpa längre än så.
Fru talman! Det skulle vara mycket intressant att få veta hur ni har kunnat komma fram till att det ska gå på 30 år.
Fru talman! Detta är tredje gången gillt. Jag har ställt en fråga. Först sade Berndt Ekholm att Agneta Brendt skulle svara på den. Sedan ställde jag den till biståndsministern men hon svarade inte. Nu kan jag kanske få ett svar. Det gäller det som jag har tagit upp om konditionalitet i biståndet. Jag refererade först till Laos, sedan till Vietnam och nu ska jag påminna Agneta Brendt om ett annat land som har samma tema, nämligen Det står i boken om Kuba - jag läste ur den tidigare om Laos och Vietnam - att biståndet till Kuba söker främja erfarenhetsutbyte och stimulera öppenhet och förändring. Det låter ju bra. Det har pågått nu i 40 år. Amnesty International skriver så här i sin senaste rapport för 2000 om Kuba: Dissidenter, däribland journalister, politiska motståndare och människorättsförsvarare, utsattes för grova trakasserier under året. Hundratals människor satt fortfarande fängslade för politiska brott, och Amnesty International ansåg att några av dem var samvetsfångar. Vissa av rättegångarna mot samvetsfångarna uppfyllde inte internationella normer. Man införde nya lagar om bekämpning av avvikande åsikter och om utvidgning av bruket av dödsstraff. När tycker Agneta Brendt att det är tid att avbryta biståndet till Kuba?
Fru talman! När det gäller biståndet till Kuba har ju Sida möjlighet att ge stöd. Anledningen till det är att vi hoppas att vi ska kunna skapa förutsättningar för ekonomisk och politisk systemöppning, att vi ska kunna främja demokratiska reformer och respekt för mänskliga rättigheter. Av de belopp som utbetalas från Sverige går mer än hälften till utbildning i modern mikro och makroekonomi, marknadsekonomi samt affärsbanksverksamhet. Biståndet omfattar också besöksutbyte och seminarier om mänskliga rättigheter och ekonomisk policy. Jag tror inte att man når längre om man isolerar ett land. Om man kan föra en dialog kan nog det föra framåt. På sikt kanske vi når målet om demokrati och mänskliga rättigheter. Stänger vi dörren, då har vi ingen möjlighet att påverka.
Fru talman! Den motion som Folkpartiet har skrivit talar för just detta, att man ska kunna ha kontakt med dem som främjar en sådan utveckling i Kuba, nämligen via enskilda organisationer, via oberoende journalister i Kuba, men inte via stat till stat. Sverige går fortfarande in med pengar via regimen i Kuba. Det är detta som vi motsätter oss, inte det andra. Vi skulle kunna utöka den typen av kontaktverksamhet med de oppositionella, med de som sitter i fängelse för vad de tycker och anser i denna diktaturstat. Det är detta som vi vill göra. Det var det som den borgerliga regeringen stödde samtidigt som man fasade ut det statliga biståndet. När Socialdemokraterna kom i regeringsställning återinfördes detta bistånd. Det är det som vi motsätter oss. Jag ska passa på att yrka bifall till den reservation där detta tas upp, reservation nr 17 - jag gjorde aldrig det i mitt anförande. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna nr 2, 6 och 17. Då är min fråga än en gång: Kan Agneta Brendt tänka sig något läge där man fasar ut biståndet därför att det inte fungerar på grund av regimen? Däremot ska det utgå bistånd via enskilda organisationer till utsatta grupper. Det är min fråga som jag hoppas få svar på innan debatten här i dag är över.
Fru talman! Bistånd genom enskilda organisationer är jättebra. Det har pågått länge från Sverige och det har på många olika sätt bidragit till demokratisering i andra länder. Man bygger upp nya folkrörelser osv. Men i vissa lägen kan det vara väldigt svårt att komma in i ett land där man vet att människor har det svårt och att mänskliga rättigheter och demokrati inte fungerar som det ska. Då kan man använda sig av olika metoder, dels via enskilda organisationer, om det är möjligt, dels via regeringsföreträdare. Utskottsmajoriteten har uttalat att man inte ser något egenvärde i att binda sig för att det enbart får ske genom enskilda organisationer. Eftersom jag har tid kvar vill jag passa på att säga till Karl-Göran Biörsmark att när det gäller Laos har jag samma erfarenheter och upplevelser som Marianne Samuelsson berättade om här i dag. Jag besökte Laos 1998. Jag såg bl.a. små barn i kuvöser. Man berättade för mig att de små barnen inte hade så stor chans att överleva därför att deras föräldrar hade inte pengar att köpa den medicin som behövdes. I ett sådant läge tror jag att även Karl-Göran Biörsmark skulle tycka att det kan vara bra med ett visst mått av bistånd till ett land som Laos.

Fru talman! Jämställdhet i utvecklingssamarbetet är ju en av målsättningarna. Där finns det ingen tvekan om var regeringen står och om vad vi i majoriteten tycker.

Fru talman! Jag förstod egentligen inte riktigt frågan. Det är naturligtvis viktigt att kvinnorna får möjlighet att odla jorden, att skaffa fram mat åt familjen. Det är naturligtvis viktigt att varje land har möjlighet att försörja sin befolkning. Det är viktigt i länder som har goda förutsättningar för det om man bara kan utnyttja dem på rätt sätt.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

I utvärderingen av Sveriges samarbete med Central och Östeuropa 1997 hävdades det att projekten inom Östersjömiljarden kunde finansieras inom det vanliga östsamarbetet. I det dokument som jag nu har i min hand står det också att det som skilde Östersjömiljarden från det ordinarie östsamarbetet bara var formerna för handläggningen. Vidare framgår att de som gjorde utvärderingen menade att den annorlunda organisationen påverkades av "en önskan att uppnå uppmärksamhet och utrikespolitisk goodwill". Det är precis detta som vi moderater har kritiserat. Man har ju brutit ut en del av utrikespolitiken och ställt medel till statsministerns förfogande och då tappat den kvalitetssäkring som ligger inom det ordinarie arbetet. Birgitta Ahlqvist kan väl knappast vara nöjd med det utfall som Östersjömiljarden har fått och som ju är så oerhört hårt kritiserat även från det egna regeringskansliet.

Fru talman! Birgitta Ahlqvist säger att hon verkligen hoppas att det ska fungera bättre med Östersjömiljarden 2. Det är väl ett så tydligt erkännande som en socialdemokrat kan ge om att vi moderater hade rätt i allt som vi varnade för när det gäller Östersjömiljarden 1. Det är ju inga små saker som utvärderingen ger vid handen, utan det brister i kontroll och uppföljning. Dessutom saknas en regelbunden utvärdering och en enhetlig rapportering. Vidare fanns det inte med några regler om avrapportering i regeringsbesluten. Man har inte ens krävt en ekonomisk redovisning. Villkor som förknippats med projekten har inte efterlevts. Det saknas rutiner för återbetalning och det går inte att påvisa sysselsättningseffekter. Ganska länge skulle jag kunna fortsätta med uppräkningen kring Östersjömiljarden 1. Vi hörde om den år efter år efter år, ända fram till i april i år när Leif Pagrotsky tog pris i att hylla detta innovativa, nya. Att jag inte kritiserat detta beror på att vi inte sett vare sig resultat eller effekter. Nu vet vi hur det gick - det blev ju inte så bra. Nu hör vi samma visa om Östersjömiljard nr 2 men här kan det inte kritiseras ännu. Vi måste ju vänta och se hur det går. Vi vet dock att det inte är bra. Det vet vi från Sydafrika och från Östersjömiljarden 1 när det gäller att bryta ut projekt från ordinarie utrikespolitik och ställa medel till regeringens förfogande. Östersjömiljarden bör upplösas och pengarna bör ingå i det ordinarie öststödet, som är kvalitetssäkrat. Där finns det ju rutiner och vi vet att pengarna kommer till god nytta. Vågar Birgitta Ahlqvist inför kammaren verkligen utlova att Östersjömiljarden 2 blir så mycket bättre än ettan och vad grundar hon det i så fall på? Och, Birgitta Ahlqvist, är det ändå inte så att vi moderater fick rätt i våra varningar? Har Birgitta Ahlqvist lärt något av ettan?

Fru talman! Jag vill fylla på lite grann. Det var intressant att höra Birgitta Ahlqvist ta upp samarbetet med bl.a. Ryssland och att höra henne säga att vi är på gång med att genomföra en hel del bra projekt inom samarbetet. Vad som förvånar mig mycket är att detta med kärnkraftsaspekterna i Murmansk totalt har gått i stå. Det har liksom inte hänt någonting. För flera år sedan när Nordiska rådet gjorde ett besök där var problemet att Ryssland inte kunde betala sin andel i det hela. Därmed stoppades det. Man ansåg att de var tvungna att betala en egeninsats. Nu talar Birgitta Ahlqvist om stoppet och om en sorts regelavtal som inte blivit klart i ansvarsfrågan. Jag blir då väldigt förvånad, för den frågan fanns över huvud taget inte med. Norge har ju ändå gjort en hel del. Uppenbarligen klarar man att göra upp ansvarsfrågan mellan Norge och Ryssland. Dock går det inte mellan Sverige och Ryssland. Kan det möjligen bero på att Sverige är med i EU och därmed måste ha hela EU med sig för att skriva bilaterala avtal, eller vad är det som hakar upp sig? När det gäller helhetssynen räcker det ju inte ens till för ett svar från biståndsministern på min fråga om det inte vore bättre att i det här samarbetet satsa på miljöområdet än att satsa på att bygga upp övningsprojekt i den militära delen mellan Ryssland och Sverige. Finns det någon helhetssyn i det arbete som regeringen i dag bedriver när det gäller samarbetet med Ryssland, eller är varje minister sig själv nog och får själv avgöra de här frågorna?

Fru talman! Jo, men alltihop kostar ju pengar. I nuläget borde det vara mer angeläget att lägga pengarna på att miljösanera i ett område som faktiskt är ett stort hot mot oss själva än att lägga energi på att träna militären att klara ett eventuellt krig - något som vi verkligen hoppas inte inträffar. Hela tiden har det ju skyllts på att det inte finns tillräckligt med pengar för att genomföra de projekt som skulle behöva göras. Jag är helt säker på att vi skulle behöva genomföra ytterligare samarbetsprojekt som kan kosta ännu mer - om viljan finns. Jag känner mig inte helt nöjd med att det finns testrum och resurser för att öva in sig vid en olycka. Det måste också finnas resurser för att undvika en olycka. Det måste ändå vara det primära i det här samarbetet.

Fru talman! Jag ska i mitt anförande anknyta till det som vi kan läsa i betänkandet och som handlar om hiv/aids. Det är en fråga som vi under dagens debatt har förstått att många ledamöter tar på det stora allvar som den förtjänar. Vi har också lyssnat på biståndsministern, som tog en stor del av sitt anförande i anspråk till denna viktiga fråga. Men jag vill fylla på något för att understryka hur viktig den här frågan är. Vi måste ta upp den i så många sammanhang som det är möjligt. Fru talman! I fredags var det den internationella aidsdagen. Jag vill anknyta till den, och senare i veckan kommer vi att ha ett seminarium här i riksdagen där alla partier kommer att ha möjlighet att berätta om sina erfarenheter i dessa frågor efter ett besök i Zambia. Om vi blickar tillbaka ett år kan vi konstatera att aids nu även betraktas som en säkerhetsfråga. Det gör det möjligt för oss att ta upp den i nästan alla sammanhang. Det förpliktar också. Men vi ser också att männens beteende börjar ses som en nyckelfråga i kampen mot aids. Från Hanoi till Kapstaden och till New York, världen över, har FN manat till spridning av budskapet att männen måste ändra sitt beteende om den dödliga immunbristsjukdomen aids ska kunna hejdas. FN:s generelsekreterare Kofi Annan sade i sitt budskap i fredags om männen: De kan göra en verklig insats genom att visa mera omtanke, genom att ta färre risker och genom att se aidsproblematiken i vitögat. Och vi måste, fru talman, kräva att ansvariga tar sitt ansvar, att man ser frågans allvar i vitögat. Med den nuvarande utvecklingen är jag rädd att vi håller på att förlora kampen mot aids. Just rädslan måste vi göra till en drivkraft i kampen mot aids, göra något konstruktivt av den. Hiv/aids är den nu ledande dödsorsaken i Afrika och den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Vid slutet av 1999 var antalet smittade 34,3 miljoner runt om i världen. Mer än 95 % av alla hivsmittade bor i utvecklingsländer. Aids skördar offer och urholkar befolkningspyramider till timglas. De få välutbildade smittas i snabbare takt än andra, och den sköra infrastrukturen ger vika. Aids drabbar alla sektorer. För att nå problemet måste man våga tala om att det handlar om brist på jämställdhet och jämlikhet, om sexualitet och makt. Man kan inte väja för dessa frågor. Den 20 november kom siffror från UNAIDS som säger att 36,1 miljoner människor i dag lever med hiv/aids. Av dessa är 34,7 miljoner vuxna - 16,4 Och 25,3 miljoner av dem som lever med hiv bor i Vi ska också veta att kvinnor smittas lättare än män. I flera afrikanska befolkningsgrupper är kvinnor i åldern 15-19 år fem eller sex gånger fler hivpositiva än män i samma ålder. 1994 och befolkningskonferensen i Kairo 1995 understryker vikten av sexuella rättigheter och använder uttrycket "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter". Med det markerar FN att SRHR handlar om människans rätt till sin egen sexuella och reproduktiva hälsa och att det är en mänsklig individuell rättighet, en rättighet för både kvinnor och män, och inte bara något som ska ses som ett medel att reglera befolkningstillväxten. Om kvinnor i världen hade makten att avgöra om och när de vill bli gravida skulle det födas färre ovälkomna barn, och färre kvinnor skulle dö till följd av osäkra aborter. Som det ser ut i dag har inte kvinnor det förhandlingsutrymmet. Ojämställdhet och ojämlikhet är för stora. Kvinnor behöver information, utbildning, utbildad personal och tillgång till hjälp och socialt stöd för att minska deras sårbarhet. Det behövs också större tillgång till kondomer, både kvinnliga och manliga, samt bromsmediciner. I dag är det en minoritet, 5 %, av de hivpositiva i världen som har tillgång till bromsmediciner mot aids. En årskur av bromsmediciner i Sverige beräknas till 80 000 100 000 kr. Vi ser vilka tal det handlar om och vilka svårigheter det är för många länder att ge sin befolkning denna medicin. Vi vet att Brasilien har valt en annan väg för att hantera i dessa frågor, så man kanske ska titta lite mer på det. Fru talman! Jag ska också säga några ord om mödradödlighet. Varje år inträffar 80 miljoner oönskade graviditeter, och varje år utförs 20 miljoner osäkra aborter. Det leder i sin tur till att det varje år dör 500 000 kvinnor i orsaker relaterade till graviditet, och av dem är det enligt UNFPA åtskilliga tusental som dör direkt till följd av osäkra aborter. Komplikationer till följd av graviditet och förlossning är den främsta skade och dödsorsaken för kvinnor i åldern 15-49 år i utvecklingsländer. Mödradödligheten är också den variabel som visar den största skillnaden mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer. För kvinnor i utvecklingsländer är det 30 gånger troligare att de dör av graviditetsrelaterade orsaker än för kvinnor i industrialiserade länder. Varje dag dör nästan en kvinna i minuten av komplikationer till följd av graviditet eller förlossning. Fru talman! Endast 53 % av förlossningarna i utvecklingsländerna sker med en sjuksköterska, barnmorska eller läkare närvarande. Bättre vård vid förlossning och utökad tillgång till denna vård till ett pris av 3 dollar per person och år skulle väsentligt minska mödradödligheten. Jag hittade ett exempel även om det är från några år tillbaka. I Oran i Algeriet sjönk mödradödligheten med 42 %, och antalet hemförlossningar minskade drastiskt, efter det att avgifterna vid allmänna sjukhuset slopades någon gång på 70-talet. Det visar att politiska beslut kan ge drastiska förändringar till det positiva, även om de politiska besluten kan se annorlunda ut än vad de gjorde i det här fallet i Algeriet. Om alla kvinnor hade tillgång till och rätt att använda preventivmedel skulle dessa dystra siffror kunna förbättras. Men så länge kvinnorna ses som andra klassens medborgare kommer de aldrig att ha det förhandlingsutrymme som krävs. Så länge de är ekonomiskt underställda männen kommer de att hindras i praktiken. Så länge det förtrycket fortgår och så länge vi inte vågar se problematiken fullt ut blir fattiga kvinnors sexualitet deras främsta förhandlingsvara och något som de inte får möjlighet att ta ansvar för själva. Fru talman! Det krävs ett fortsatt arbete för att medvetandegöra att jämställdhet och jämlikhet är lönsamt, att det är en individuell rättighet. Vi måste arbeta med både män och kvinnor. Män sitter ofta med den politiska och ekonomiska makten, och även den religiösa makten, medan kvinnan blir utsatt för denna makt och har mindre utrymme. Jag välkomnar att aidsteamet nu är på plats i Harare i Zimbabwe. De ska vara en resurs för framför allt våra egna ambassader, följa forskning och stödja regionala projekt. Sida har en bra aidspolicy, som betonar vikten av att arbeta tvärsektoriellt med det aidspreventiva arbetet. Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan bedriva något bistånd, vare sig det handlar om vattendammar eller om vårdinrättningar, utan att se till hiv/aids. Det krävs också att fler av världens ledare tar sitt ansvar. Ställ också frågan om hur eftervärlden ska döma dagens ledare som underlåter att ta sitt ansvar. T.ex. är påvens bokstavligt livsfarliga politik, som främst drabbar fattiga och maktlösa kvinnor, ett mycket tragiskt men tydligt exempel på manliga strukturers makt över fattiga kvinnor som ofta har en mycket låg utbildningsnivå, för att säga ingen alls. Det är politikerna i de berörda länderna som har huvudansvaret, men alla som besitter någon form av makt och ansvar måste hjälpa till för att stoppa den negativa utveckling som vi i dag ser i aidsfrågan, även om vi ser ljus i mörkret. Jag brukar peka på Uganda som ett exempel som jag själv har sett. Totalbilden är dock mycket dyster. Än en gång vill jag framhålla att vi måste göra något konstruktivt av den rädsla som vi har inför framtiden. Vi måste fortsätta att arbeta med de här frågorna.
Fru talman! Visst håller jag med Carina Hägg om att det är oerhört viktigt att vi ordentligt för upp detta på den politiska dagordningen och att alla politiker tar ett ansvar för det och vågar prata om det. Ett av de stora problemen i Afrika har varit att man där inte har velat tala om aidsproblematiken, trots att den har funnits där och trots att man har sett den. På internationella aidsdagen var jag i Mo?ambique och såg där en teatergrupp göra en mycket bra dansföreställning för att öka medvetandet och kunskapen om behovet av att skydda sig för aids. När det gäller en sådan här sjukdom, där immunförsvaret slås ut, blir statistiken annorlunda, eftersom aidssjuka ofta dör av andra sjukdomar. Malaria och andra svåra sjukdomar får ett större fäste hos de aidssjuka. Det gäller att jobba både med de här frågorna och med hälsoläget i övrigt. Man kan åtminstone leva längre om man har möjlighet att få den näring som man behöver. Hur kopplar man i regeringen samman de här frågorna i ett helhetsperspektiv, så att man inte bara ser aidsfrågan separat?
Fru talman! Marianne Samuelsson lyfte fram en problematik som vi skulle kunna hålla flera anföranden om här i kväll. Jag tycker att hon visade på ett bra exempel på att man genom kulturen kan sprida kunskap på ett sätt som många människor kan ha lätt att ta till sig. Man kan använda de traditionella kulturella instrument som man sedan tidigare har för att sprida kunskapen om allvaret i den här frågan. Det är oerhört viktigt att man sätter en så stor press som möjligt på de politiska ledarna att ta sitt ansvar. Också andra personer som på något sätt är förebilder, som t.ex. idrottsstjärnor, kan i större utsträckning ställa upp i det här arbetet. Det finns goda exempel på det. Det är dock inte tillräckligt med tanke på allvaret i frågan. På den resa som vi ska tala om på ett seminarium senare här i dag och som har skymtat fram i en del anföranden under våren fick vi veta att det finns för liten kunskap bland dem som jobbar med aidsfrågor om hur vanligt folk lever i sina vardagsliv. Vet man inte hur män och kvinnor har sitt sexualliv ordnat, kan man inte gå ut med rätt information. Jag tycker att det här med dry sex som vi tidigare har diskuterat här i kammaren är det tydligaste exemplet. Det är ju i praktiken omöjligt att använda kondom när man praktiserar den här sexuella metoden. Vet man inte om det, faller informationen inte i god jord. Den måste vara förankrad bland de människor som är berörda. Jag hoppas att vi genom satsningen på aidskontoret i Harare ska kunna få in mer av de lokala verkligheterna i arbetet. I dag sker detta inte på ett tillfredsställande sätt.
Fru talman! Jag håller med om att man säkert behöver mycket mer av kunskap om kulturerna för att kunna jobba vidare med de här frågorna. Det krävs även mer av styrka hos ledarna när det gäller att våga prata om frågorna. I Mo?ambique fick vi ett intressant exempel. En av ministrarna hade där gått ut och talat om problem som hon hade i sin närhet med anhöriga som hade aids. Det var tydligen något helt nytt att man gick ut och berättade om problembilden utifrån sina egna erfarenheter. Detta är ett viktigt steg. Fler måste våga berätta om riskerna för och följderna av aids. Man får från ledarskapets sida inte tiga i frågan, vilket varit ett av de stora problemen. Många har sett vad som skett, men ingen har velat säga något. Det är positivt att det nu kommer i gång ett arbete, och förhoppningsvis leder det till att problemet minskar, även om det lär att ta tid.
Fru talman! Jag tror att man ofta underskattar de problem som också vi har haft i ett inledande skede att tala öppet om den här frågan. Det har inte heller för oss varit lätt, men det har varit nödvändigt. Vi måste både vara så transparenta som möjligt med den information och kunskap som vi har och våga tala om de här frågorna, som lätt uppfattas som väldigt privata. I mångt och mycket är de det, men det handlar också i högsta grad om en hälso och säkerhetsfråga. Vi måste om och om igen ta upp de här frågorna och ställa krav. Vid det besök som jag i början av året gjorde i Zambia hade man enligt vad parlamentarikerna själva uppgav aldrig haft den här frågan uppe i sitt eget parlament. Presidenten skulle dock i sitt installationstal dagen efter det att vi skulle åka tillbaka ta upp den här frågan. Detta säger att man har en ganska lång väg kvar att gå när det gäller att ta itu med de här frågorna. Jag tror att manliga strukturer generellt sett är ett problem när man ska lyfta fram de här frågorna. Jag tror att om fler kvinnor hade makt på olika områden i samhället, skulle den här processen gå fortare. Därför gäller det att man involverar också männen i de här frågorna, så att det blir ett ansvar för båda sidor att skynda på processen. Vi hinner inte vänta på att kvinnorna får majoritetsmakten i politiken och i ekonomin.

Fru talman! Det är tyst mobbning som gör mest ont. Det är mobbning som inte syns och som kan hålla på i all evighet, sådan som sätter ärr i ens själ för livet. Den sortens mobbning som är nästan omöjlig att stoppa. Jag vet inte vem offret är eller vem det är som mobbar. Men den finns, och den känns. Så säger en ung flicka som blivit mobbad. Den här morgonen har återigen tiotusentals barn och ungdomar gått till skolan med en klump av rädsla i halsen och i magen, en rädsla för att mobbningen ska fortsätta än en dag. Hur många det egentligen är som mobbas vet ingen - mörkertalet är stort. Problemet med mobbning är just att vi inte vet, att vi inte ser, eller t.o.m. att vi aktivt undviker att se och agera. Kristdemokraterna har begärt den här debatten om mobbning för att ingen längre ska kunna skjuta frågan ifrån sig, för att ingen ska kunna säga att det är någon annans problem, på någon annan plats, i någon annan tid. Vi vill ha en debatt om mobbning för att visa alla de tiotusentals barn och vuxna som varje dag lider av rädsla och ångest att vi bryr oss. Vi vill ha en debatt om mobbning för att det här är en fråga som sätter ärr i själen, inte bara hos den mobbade utan också hos mobbaren. Men, fru talman, det är inte bara barn som mobbar. Mobbning är inte bara ett problem i skolan, mobbning är ett problem även på våra arbetsplatser. Vi tänker inte ge upp kampen mot mobbning så länge det finns en enda individ som mobbas. Därför kräver vi en nationell samling, en nationell kampanj, en nollvision, mot mobbning. Vi hoppas att det blir en konstruktiv debatt här i dag där alla goda krafter är beredda att samarbeta.

Fru talman! Att få känna sig trygg är en mänsklig rättighet som gäller barn minst lika väl som vuxna, och med detta som utgångspunkt blir frågan om mobbning central. Skolan är genom skolplikten ett obligatoriskt inslag i varje ung människas liv. En skolpliktig pojke och flicka är tvingad att infinna sig i skolan oavsett hur de känner eller uppfattar miljön. Skolan är barnens arbetsplats, och det gör mobbningen till en grundläggande arbetsmiljöfråga. Mobbningen berör inte bara den utsatta individen utan våra mest centrala grundläggande värderingar och rättigheter i samhället. En nollvision mot mobbning är för oss kristdemokrater därför det enda tänkbara. Skolan har en grundläggande uppgift när det gäller normöverföring och identitetsbildning hos eleverna. Barn måste få lära sig att behandla andra som de själva vill bli behandlade. Den empatiska förmågan är avgörande för hur barn handlar i olika situationer, och den måste därför övas regelbundet. Redan 1997 skrev vi kristdemokrater en rapport om problemet med mobbning och betonade då liksom nu vikten av etiska samtal med eleverna. Att etiska problem tas upp och diskuteras regelbundet är nödvändigt för att öva barnen i ett empatiskt tänkande. I vårt stressade samhälle är det alltfler barn som inte får känna sig älskade, unika, behövda och sedda. Dessa barn gör allt för att synliggöra sig själva, för att bli uppmärksammade. Om barnen då saknar en naturlig värdegrund kan våld och mobbning bli ett sätt att nå denna uppmärksamhet. I skolorna har stressade lärare inte samma möjlighet eller ork att se vad som försiggår bland eleverna. Att skapa en bättre arbetsmiljö i skolan är nödvändigt i arbetet mot mobbning. Arbetsmiljöförbättringen inkluderar också fler vuxna i skolan. Det är därför Kristdemokraterna i sitt budgetförslag för nästa år anslagit 3 miljarder kronor mer än regeringen till kommunerna att användas bl.a. Fru talman! Alla vuxna har en skyldighet att ta barns berättelser och subjektiva upplevelser på allvar och inte vifta bort med "det var väl inte så farligt" eller "bry dig inte om dem". Ett stort problem för vuxna när det gäller att ta itu med mobbningen är att mobbningen ofta sker när de vuxna inte ser. Alla positiva erfarenheter från arbete mot mobbning visar nödvändigheten i att samarbeta med eleverna. Eleverna är ofta mycket medvetna om vad som händer. Att en lärare engagerar sig och ställer frågor leder ofta till att eleverna öppnar sig och börjar berätta. Att ge möjligheter för eleverna att börja prata kan därför vara en viktig nyckel i arbetet mot mobbning. En handlingsplan mot mobbning ska finnas på varje skola, och det är av yttersta vikt att eleverna får vara delaktiga i skapandet av denna handlingsplan för att den ska få genomslag i verksamheten. Samarbete är ett nyckelord i arbetet mot mobbning - samarbete mellan lärare, elever, andra vuxna i skolan och föräldrarna. Alltid när allvarliga fall av mobbning uppdagas är det många som ropar på sanktioner mot kommuner, mot skolor och mot elever. Vi kristdemokrater är osäkra på om det verkligen är rätt väg att gå. Kraft måste läggas på att få alla att inse vikten av förebyggande arbete mot mobbning. Engagemang, samarbete, värme, trygghet och klara regler mot oacceptabelt beteende måste vara ledande i arbetet mot mobbning. Självklart finns det fall när konflikterna inte minskar trots intensivt arbete. I dessa fall måste skolorna ha rätt att flytta mobbaren. Det måste stå helt klart för alla att mobbning aldrig är den mobbades fel och att sådant är helt oacceptabelt. Att flytta en elev måste dock vara en sista åtgärd och bör ses som ett misslyckande. Det ger fel signal, nämligen att skolan inte rår på dem som mobbar. Fru talman! Mobbning är inte bara ett problem i skolan - mobbning och trakasserier är ett problem även på våra arbetsplatser. Det är en företeelse som ofta är bättre dold men lika kränkande och smärtsam som bland barn. Mellan 250 000 och 300 000 personer mobbas av arbetskamrater och chefer under ett år i Sverige. 15 000 blir så allvarligt mobbade att de känner sig tvungna att lämna sin arbetsplats - en arbetsmiljöfråga som också den måste tas på allvar. Vad kan då vi rikspolitiker göra för att minska mobbningen? En av våra viktigaste uppgifter är att skapa uppmärksamhet så att alla medborgare tar sitt ansvar, så att vi alla i vår vardag tänker efter som det finns någon i vår närhet som just nu utsätts för kränkande behandling av något slag. För att skapa maximal uppmärksamhet föreslår vi skolministern att utse nästa år till ett kampanjår mot mobbning, en nationell samling där alla goda krafter samverkar mot våld, trakasserier och mobbning. Exempel från Norge visar att under en liknande kampanj där sjönk mobbningen i skolorna med 50 %. Jag kommer i mitt nästa inlägg att presentera några punkter som skulle kunna ingå i en riksomfattande kampanj mot mobbning.

Fru talman! Den där debatten handlar om barn som far illa, som just den här morgonen har haft ont i magen för att gå till skolan, som varit rädda, kanske har blivit retade igen eller t.o.m. slagna. Det handlar om barn som får höra glåpord om att de är fula, dumma, äckliga, som får vara ensamma på rasterna, utanför, som fasar över att byta om inför idrottslektioner, som fasar för att gå till skolbussen eller går omvägar till fritis ledsna och förtvivlade. De kanske inte vågar berätta hur illa det är för någon vuxen. De kanske har försökt men fått veta att "du får stå på dig lite grann" eller att "det där är väl inte så mycket att bry sig om". Vi vet att tusentals barn mobbas i skolan. Och de upprörande exempel vi får möta i medierna är toppen av ett isberg. Det vi har gjort hittills räcker inte. Barn far illa. Vuxna ser inte, och vuxna agerar inte kraftfullt nog för att sätta gränser och lära ut respekten för varje människa. Därför räcker det inte med att prata eller att hänvisa till läroplan och uttalanden som vi redan har gjort. Det är så uppenbart att det inte har varit tillräckligt, att det inte har gett effekter. Konkret arbete för att säkra respekten för varje enskild människa i skolan och i samhället är nödvändigt. Respekt betyder ju att se tillbaka, bli sedd, som någon sade tidigare. För mig som moderat är utgångspunkten för skolans arbete att se varje barn, respektera honom eller henne och förankra de värden ett sådant förhållningssätt bygger på. Det är inte bara skolans uppgift, tvärtom har vi som föräldrar och vuxna ett ännu större ansvar när det gäller de ungas fostran. Men i den här debatten är det skolans arbete mot mobbning som jag tycker att vi ska sätta i fokus. Skolministern har tidigare meddelat att hon kommer med en proposition om elevhälsa till våren. Vad kommer den att innehålla? Det vi hittills sett av konkreta insatser från regeringen är att mobbade elever ska kunna kräva skolan på ett åtgärdsprogram, och det är väl bra. Men den retade och utfrusna ska alltså formellt kunna begära att en skola som hittills inte gjort något ska göra det. Hur lätt är det? Hur mycket av problemen löses på det viset? För egen del tror jag att det är så här att många i skolan har en aningslös inställning till hur människor, inte minst barn, fungerar när de alltid betraktas som en grupp, ett kollektiv. Skolverket har i en utredning påpekat att de skolor man granskar utgår från att alla liksom är snälla jämt, men tyvärr är det ju inte så. Kotterier, grupptryck, gängbildningar och maktkamp inom ramen härför uppstår ständigt. Människor kan gadda ihop sig, och enskilda hamnar i kläm och blir då syndabockar, slagpåsar eller några som man kan reta sig på. Det krävs ledarskap för att motverka, förebygga och ta itu med sådana här smått barbariska tendenser, och det krävs ett intresse för att se varje individ. I Dagens Nyheter i går handlade en artikel om mobbning bland vuxna. I artikeln nämns TCO juristen Lennart Gustafsson, som har jobbat med de här frågorna inom både LO och TCO och konstaterat att orsaken till mobbning inte finns hos den drabbade utan i den organisation som mobbar. Mobbning uppstår enligt honom - och jag tror att det ligger mycket i det - på arbetsplatser med brist på duktiga och motiverade ledare. Med tanke på de rapporter från Skolverket och från andra håll som vi har fått om bristande ledarskap i skolan på olika nivåer ska man kanske inte vara så förvånad över mobbningens omfattning. Frågan är: Vad ska vi då göra nu? Vi moderater har begärt en hearing i riksdagen om forskning, erfarenheter och regelverk inom området. Det är viktigt. Det behövs alltid mer av kunskaper och debatt, men detta är ett väldigt långsiktigt arbete. Vi har också - och det är viktigt i dag - lagt fram en rapport med konkreta förslag som inte kan vänta. För det första: Skolan måste kunna stänga av våldsbenägna elever. Det är inte den mobbade som ska flyttas. Vi har i flera år krävt att skolministern ska göra en översyn av skolans regler för elevers tillrättaförande, som det heter. Skolan måste kunna agera. En del går att göra, men det är fortfarande för otydligt. Jag är upprörd över att det ska vara så svårt att få acceptans för det här och över att diskussionen ständigt hamnar i problem och i vad man ska göra med den stackars mobbaren. Status quo är till skada för alla inblandade, och elever som har blivit riktigt genuina mobbare får inte den hjälp de behöver genom prat på skolan. Samtidigt utsätter man den svagaste för ett långt och evinnerligt lidande. För det andra: Enligt vår mening ska de skolor som fortfarande inte har en arbetsplan mot våld och mobbning kunna straffas. Vi får hitta på ett system för detta. Vi kan bara inte här i riksdagen säga att det nu är en skyldighet för alla skolor att göra si och så, utan att någonting händer när man sedan struntar i det. Man måste skaffa sig verktyg för att agera och markera att detta inte är acceptabelt - Sveriges riksdag har sagt ifrån. Vi tycker också att kommunerna kontinuerligt ska vara skyldiga att ta in uppgifter från skolorna om mobbning som förekommer och om vad som åtgärdats, så att lokala politiker kan agera. Vi pekar på behovet av bättre ledarskapsutbildning för skolledare, lärare och personal. Till sist: Jag tycker inte, skolministern, att vi ska prata svävande om en proposition någon gång i vår. Smid nu när järnet är varmt! Återkom i januari med ett antal konkreta förslag, så att inte fler barn får lida ytterligare en termin!

Fru talman! Låt mig först och främst säga klart och tydligt: Mobbning får aldrig accepteras, inte i någon form! I grunden handlar frågan för oss från Vänsterpartiet om allas lika värde, respekten för varandra och individens integritet, kort sagt medmänsklighet. Vuxenvärlden har här ett stort gemensamt ansvar. En medmänsklig skola måste alltid och aktivt stå upp för vissa värden. Den kan inte strunta i att ha åsikter. Därför är det viktigt att skolan tar upp frågor om demokrati, alla människors lika värde, skyldigheter och rättigheter. Arbetet med den s.k. värdegrunden handlar bl.a. om detta. Men att undervisa om värdegrund, etik och moral är inte nog. Värdegrunden måste finnas med hela tiden i hela förskolans och skolans arbete. Värderingar och respekt för varandra får aldrig bli någonting som man bara pratar om vid vissa tillfällen - det måste bli en del i vardagen. Det är det sätt som vi är med varandra på som människor, små eller stora, som betyder mest. Det är inte vad vi säger utan vad vi gör som räknas. Ledning och personal måste ta ansvar för hur samvaro, relationer och attityder formas genom att visa respekt för barn och unga och kräva respekt och ansvar tillbaka. Detta gäller i lekrummet, i dockvrån, i klassrummet, i korridoren, ute på lekplatsen, på skolgården, i köket och i matbespisningen. Det finns ingen plats där barn och unga är fredlösa och där de demokratiska spelreglerna inte gäller. Man kan aldrig välja bort förskolans eller skolans demokratiska uppdrag. Man kan aldrig säga att det just här inte hör hemma. Man kan aldrig säga att vi diskuterar demokrati mellan kl. 10 och halv 11. Demokratin och diskussionen måste alltid finnas med. Det är i handling eller genom att vi inte handlar som våra värderingar på gott och ont visar sig. Om skolans ledning, personal och föräldrar inte agerar, inte tar ställning, inte vågar, skapas naturligtvis dåliga miljöer. En del skolor förbjuder svordomar och kränkande uttryck samtidigt som många flickor ute på skolgårdarna trakasseras verbalt och fysiskt utan att någon vuxen ingriper. På alltför många skolor sker sexuella trakasserier mellan elever ganska öppet och är ett så pass accepterat beteende att det ofta inte bemöts. Redan i förskolan vet barnen vilket finger som är "fuck-you-fingret". I skolor där relationerna inte fungerar vare sig mellan elever, mellan elever och vuxna eller mellan vuxna blir mobbning och andra kränkande handlingar en del av skolans vardag. Man bör säga: en onaturlig del. Barnen och de unga känner sig här skyddslösa och utsatta. Det finns inga små eller stora människor som de helt vågar lita på. Fru talman! Vad kan, bör och ska vi göra i vårt perspektiv - det nationella? Det gäller kanske först att genomföra det som vi redan har beslutat om. Låt mig ge några exempel som visar vad vi från Vänsterpartiet tycker är viktigt. För det första handlar det om skollagen, där det bl.a. står att alla som verkar i skolan aktivt ska motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Uppfylls lagen i dag? Jag tror att det fortfarande finns stora brister på den här punkten. Lagen finns - använd den! För det andra handlar det om arbetsmiljölagen. Skolan är kanske vår största arbetsplats. I arbetsmiljölagen står det bl.a. att elevskyddsombud ska finnas fr.o.m. årskurs 7. Eleverna måste naturligtvis själva göras aktiva i arbetet mot mobbning, och här kan elevskyddsombud vara ett viktigt inslag. Lagen finns - använd den! För det tredje handlar det om målen i läroplanerna. I förskolans läroplan står det bl.a.: "Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten." I grundskolans och gymnasiets läroplaner hittar vi skrivningar om att "ingen i skolan skall utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser." Men det är helt klart att dessa mål för skolans arbete ofta tonas ned till förmån för de konkreta kunskapsmålen. Det tycks finnas en viktig del i läroplanen som handlar om ämneskunskaper och en mindre viktig del som handlar om värderingar, demokrati och delaktighet. Men att lära sig, få kunskap i en skola där miljön är hård och tuff är inte lätt. Rädda elever och elever som mobbar lär sig inte mycket. Läroplanerna finns - använd dem! För det fjärde handlar det också om läroplanernas bestämmelser om elevinflytande. Det handlar om skoldemokrati i praktiken - inte bara om fina ord och om att man ska lära sig hur det går till i samhället utan också om hur man kan styra, ta ansvar för och påverka sin egen vardag i skolan. Det finns tydliga bestämmelser om elevers rätt till inflytande - använd dem! Det finns i lagar och läroplaner ett gott stöd för elever, lärare och rektorer att agera kraftfullt för en skola utan mobbning och trakasserier, men självklart finns det mycket mer som behöver göras. Från Vänsterpartiet har vi flera förslag som tillsammans kraftigt skulle bidra till att situationen förbättrades. Jag återkommer till en del av dem i mitt nästa anförande. Avslutningsvis skulle jag till initiativtagarna till den här debatten, kristdemokraterna, vilja ställa en kort fråga utifrån förskolans läroplans betydelse i värdegrundsarbetet: Varför avvisar kristdemokraterna den allmänna förskolan, och varför ska barn till arbetslösa inte ha samma rätt som andra barn till förskola?

Fru talman! Samhällets storhet och styrka mäts inte genom högtravande och högtidliga deklarationer utan genom hur orden omsätts i verkligheten. Det är först när alla omfattas av framtidstro som de fina orden visar något runtomkring oss. Det handlar om ifall Sverige ska vara ett samhälle som pratar om värdighet eller ett samhälle som behandlar människor med värdighet. Fru talman! För mig är svaret enkelt. Det handlar om att var och en ska ha rätt att välja sin väg i livet, sitt sätt att tänka och vara - helt enkelt att jag ska kunna få vara mig själv. Debattens vågor har gått höga i höst. Flera avskyvärda fall av mobbning har fått oss att ställa många frågor. Varför har ingen sett någonting? Varför har vi över huvud taget inte gjort någonting? På vilken annan arbetsplats än skolan kan man bli hämtad med ambulans på grund av kamraternas våld, utan att högsta ledningen ens har tagit notis om vad som har skett? Hur kan det gå så långt att en elev måste föra sin sak ända till domstol för att strida för sin egen naturliga rätt? Vår tystnad kan bero på att mobbning är svårt och känsligt. Det förknippas ofta med skam, skuldkänslor och ibland t.o.m. med nonchalans. Det är nu hög tid att bryta tystnaden och nonchalansen. Det verkar som om vad som helst kan utlösa mobbning: omoderna kläder, fel hudfärg eller fel typ av intressen. Poängen är att det inte är den som drabbas som är avvikande, utan de som mobbar. Det är där vi måste sätta in kraften. Vi vuxna måste lyssna, ha ögonen öppna och säga till när vi ser att någonting är fel. Det är viktigt att slå fast att det aldrig är den som mobbas som har skulden, utan det är den som mobbar. Vi vuxna måste ta vårt ansvar. Fru talman! Att varje barn lär sig denna rätt till livet och att möjligheterna finns om de själva vill, är väl det största ansvar som föräldrarna har. Skolans viktigaste uppgift är att ge eleverna lusten att lära. Men skolan har också att vara bärare av moraliska värden som tolerans, respekt för varandra och insikten om vars och ens personliga ansvar. Det är inte något som barnen i första hand lär sig i en instängd lektionssal. Det lär vi oss genom ett samspel, genom att vara tillsammans, genom att se att vuxna behandlar vuxna väl och att de behandlar barn och ungdomar väl. Men den respekten verkar inte vara särskilt hög. Vi vet att många barn varje dag går till skolan med ont i magen, att många barn varje dag väljer att sitta inne under rasten för att de är rädda att gå ut för att något otäckt ska hända dem. Frågan är återigen vad vi ska göra åt det. För det första behövs ett tydligt ledarskap på alla plan. Vi får aldrig någonsin acceptera kränkningar av något slag, oavsett om det handlar om mobbning, rasism eller något annat. För det andra måste vi införa tydliga lagar och regler. Det ska finnas färdiga handlingsplaner på skolan, så att man direkt vet vilka insatser som ska sättas in om någonting händer. Lärare rapporterar händelser till både skolledning och föräldrar. Vi ska ge skolledare förtroende och befogenheter att hantera situationen. Vi ska ge dem verktygen, men vi ska också hålla dem ansvariga. Visst är det bra att vi sätter in en nationell kampanj för att stärka diskussioner och det fortsatta arbetet. Det räcker inte med enstaka temadagar i skolan. Debatten och diskussionen måste föras hela tiden, varje dag i varje klassrum. Fru talman! Egentligen har inga av de lagar och regler vi bestämmer här någon betydelse om det inte finns ett stort engagemang lokalt - om inte de vuxna i skolan håller ögonen öppna, om inte barnen i skolan känner förtroende för de vuxna på skolan. Ingenting av det vi säger och beslutar har någon som helst betydelse om inte engagemanget och ansvaret lokalt är stort. Även om viljan är god måste vi inse att vi måste stärka den lokala makten. Vi måste kunna ge dem som har ledarskapet förutsättningarna att styra lokalt. Fru talman! Det är dags att bryta likhetsideologin, att bygga en förskola och skola som ger utrymme för alla barn, en barn och elevanpassad skola där eleven och inte systemet sätts i centrum. Eleven måste få den tid, trygghet och hjälp den behöver för att få en god självkänsla och klara kunskapsmålen. Det måste finnas tillräckligt med pedagoger och vuxna i skolan som eleven känner respekt för och tilltro till. Det måste finnas vuxna som ser och som är närvarande. Det måste finnas en fysiskt och framför allt psykiskt god arbetsmiljö. En sådan skola ska vi bygga. Den ska vi bygga härifrån. Allt annat vore ett svek mot barn och elever. Det är vår skyldighet och barnens och elevernas rättighet.

Fru talman! För ett par veckor sedan tog några större grabbar en 10-åring i fötterna och hängde ut honom från femte våningen genom fönstret på en skola i Stockholm. I dag skriver hans mamma i Expressen och vädjar till politikerna att lägga om skolpolitiken. Hon skriver så här: "Om det får fortsätta så här har vi snart inga lärare som orkar stanna kvar och vad händer då? Antagligen blir 'uthängning' lika vanligt som 'toadyk' och att kalla fröken för 'jävla hora'. Vi måste sätta gränser för vad som är tillåtet i skolan. Svik inte dem som är svagast. Återinför obs-klasser och avstängning!" Jag tycker vi ska säga ja till den mamman. Det finns en flathet i vuxenvärldens reaktioner inför det som sker. En mobbad flicka i Umeå har hämtats med ambulans fem gånger. En ansvarig talar om olyckshändelser. Tidigare i höst utsattes en 12-årig handikappad pojke i Höganäs för ett sexuellt övergrepp av några 15-åringar. En lokal skolpolitiker talar om överdrivna reaktioner och säger: Det är förstås ingenting vi sanktionerar. Jag upprepar de orden: Det är förstås ingenting vi sanktionerar. Han fortsätter: Men jag anar en vuxenångest i reaktionerna. I båda fallen liksom i det första jag citerade ur Expressen går plågoandarna kvar i skolan, men offren känner sig tvingade att stanna hemma. Det är tyvärr vanligt. Det är ett mönster att offren först drabbas av mobbning och sedan av systemets oförmåga att hantera situationen. Jag och en medarbetare har gått igenom de 183 inspektionsrapporter från Skolverket om kränkande behandling som har kommit hittills i år. De ligger i min bänk. I hälften av fallen konstaterar verket att mobbningsoffren fått för lite undervisning eller för lite stöd på annat sätt. De blir alltså dubbla offer. Skolan måste visa större beslutsamhet. Ingen flicka ska behöva bli kallad hora. Ingen invandrare ska kallas svartskalle. Ingen handikappad ska bli retad. Våld och sexuella trakasserier ska inte accepteras. De lärare och rektorer som bestämmer sig för att sätta upp gränser och verkligen hävda dem ska känna att de har stöd från det politiska systemet. Det känner de inte i dag. Var jag kommer i skolans värld möter jag reaktionen att befogenheterna och uppbackningen från det omgivande samhället, bl.a. skolpolitikerna, är otillräckliga. Det kommer ständigt nya exempel. Jag tar ett som kom förra veckan, då Dagens Nyheter över sju spalter, eller t.o.m. åtta, hade rubriken: Tillåtet flytta mobbare till en annan skola. Det var ett citat av skolministern, och Skolverkets chefsjurist höll med. Man kunde av ordningsskäl flytta en mobbare. Men tydligen blev skolministern jättenervös av detta. Dagen efter skickade hon ut ett pressmeddelande. Där framgår det att det visserligen kan ske i undantagsfall, men bara om det är bättre för mobbaren. Det kan bara ske om det finns resurser för stöd till mobbaren i någon annan skola. Jag tycker att det på något sätt är typiskt. Det finns tydligen inte det engagemang som krävs för att ge skolan den uppbackning och de befogenheter som behövs för att kunna ta itu med de allra allvarligaste fallen. Jag håller med om det som har sagts här. Det är klart att det är ett oerhört misslyckande att behöva flytta en elev. Men det uppkommer situationer där mobbningsgäng hamnar i så destruktiva beteenden att det inte finns någon annan kortsiktig lösning. Självklart ska också de eleverna få stöd. Vi ska naturligtvis inte ge upp om någon. Det är just där som obsklasser och speciallärare kommer in. Det har ju avskaffats i stor utsträckning, inte i första hand av ekonomiska skäl utan av ideologiska skäl. Jag tycker att det är fullkomligt fel. Vi måste erkänna att det finns elever som behöver ett särskilt stöd, och vi måste se till att sådana resurser finns framme. Det har som sagt varit många beklämmande reaktioner på senare tid. En av dem står Skolverkets ledning för. I en mycket egendomlig analys hävdar man att det har blivit för mycket kunskaper, prov och betyg i skolan, och det är vad som har skapat de här problemen. Jag tror precis tvärtom. Många upplever skolan som meningslös. Den frustrationen går ut över kamrater. En skola som ska lyckas bekämpa mobbning måste bli en skola som får vara skola och har ett tydligt uppdrag. Det är en kunskapsskola.

Fru talman! Som väntat hör vi här att alla folkvalda tar det växande problemet på allvar. Vi inser alla att det handlar om folkhälsa. Självmord är t.ex. den vanligaste dödsorsaken bland unga. Vi inser nog också att det i förlängningen handlar om kriminalitet och rasism, terrorism och t.o.m. demokratins möjligheter. Det handlar också om maktmissbruk och rädsla för att ta ett äkta ledarskap. Jag är glad att flera har påpekat det. Jag menar att det i princip finns två angreppssätt på mobbningsproblematiken. Det ena handlar om regler, åtgärder och att sätta tydliga gränser för ett acceptabelt beteende. Det andra handlar om en djupare förståelse för de bakomliggande mekanismerna så att vi effektivare kan förebygga och se till att mobbning inte uppstår. Det är svårare, men kanske viktigare. På mina åtta minuter ska jag kort ange de åtgärder som vi i Miljöpartiet anser vara de effektivaste. Men jag kan heller inte avhålla mig från att belysa vad jag anser vara mobbningens djupare mekanismer. Jag börjar med det. Det förebyggande arbetet är viktigast. Det ska bygga på kunskaper, medvetenhet och värderingar hos barn och hos vuxna och ha en mycket tidig start. Mycket beror på att vuxna inte ser, inte vill se eller inte har förutsättningar att se. Vuxna själva mobbar medvetet eller omedvetet andra vuxna, utövar medveten eller omedveten makt eller t.o.m. mobbar elever. Kanske blev de mobbade själva, har förträngt hur ont det gjorde och inte längre orkar se eller ta in det, eller så övertolkar de ursinnigt, slår snett och fortsätter sin personliga vendetta mot sin egen förlängda barndoms oförrätter. Fru talman! Om något av det är fallet på en skola kan man aldrig i grunden komma till rätta med problemen. Vuxna måste möta elever och barn i daglig aktiv dialog om värderingar, i rollspel och med ett verkligt elevdeltagande där man upprättar både elevvårdsplaner och antimobbningsplaner. Men de måste utgå från en riktig analys. Man måste ha kunskap om de djupa mekanismerna och ett ganska sakligt förhållningssätt. Mobbningsbeteendet ska, kan och får inte accepteras. Det har vi alla intygat nu. Men konflikter mellan barn förekommer alltid och kommer att fortsätta att finnas. Det är ett faktum som man ska utnyttja för att lära barn att tackla olikheter och olika behov. Att lära sig aktiv konflikthantering från en tidig ålder är ett oerhört viktigt inslag i förskola och skola. Vad är det då för dunkla och djupa krafter som sätts i rörelse inför mötet med en kamrat som uppfattas som svag eller utanför? Jo, i psykoanalysen finns ett mycket användbart begrepp som heter projicering. Det innebär i korthet att det som får mig att reagera starkt negativt på en person i omgivningen är egentligen ett uttryck för någonting som jag inte är medveten om hos mig själv. Retar jag mig t.ex. övermåttan på någon som är snål bör jag ställa mig frågan: Vad är det med snålhet hos mig själv som stör mig så? Det jag helt enkelt inte klarar av att ta itu med i mitt eget psyke lägger jag således ut på omgivningen. Så gör barn i stor utsträckning, och så gör också vuxna. I fallet mobbning handlar det om en stor omedveten rädsla för att bli utanför och för att vara svag. Jag som mobbare måste försöka se till att aldrig bli den svagaste och den utsatta. Det är vad jag är mest rädd för. Då försöker jag att hitta någon eller några som jag tilldelar den rollen. Min personliga tro är att mobbande barn också i viss bemärkelse lider, men kanske inte i själva situationen. De har uppenbarligen inte kommit på att vitsen med andra barn är att man ska ha kul med dem och samspela, att det helt enkelt är roligare att leka än att plåga. De barnen behöver ett tydligt vuxet ledarskap. De behöver regler, normer och tydliga korrektioner och en hjälp till insikt och växande. Både mobbare och offer behöver stöd att få ett äkta självförtroende. Det resonemanget kan man inte föra på ett teoretiskt plan med yngre barn. Men man kan spela rollspel och göra kloka övningar så att upplevelsen av lidandet kommer in under huden. Med äldre barn och ungdomar ska man prata och resonera. Man ska bemöta, bemöta och bemöta. Alla stegen i processen måste också tillgodoses. Det gäller det förebyggande arbetet och att hitta användbara definitioner och begrepp. Det finns många gråzoner. Det gäller att veta hur upptäckt går till och att vidta åtgärder på både kort och lång sikt. Inte minst viktig är uppföljningen. Har det fungerat? Måste vi börja om? Jag kommer i mitt nästa inlägg att återkomma med en lista med mycket konkreta åtgärder. Miljöpartiet har återkommande varje år sedan år 1994 motionerat om detta. År 1995 krävde vi som första parti en lagstiftning. Vi välkomnar den här debatten. Vi tar den som intäkt för att riksdagen kommer att ta itu med lagstiftning och gärna kampanj.

Fru talman! Vi kristdemokrater brukar gång efter annan betona vikten av värdegrunden - vikten av att vi i vårt samhälle har värderingar som förmedlas och delas av alla samhällsmedborgare. Det handlar om grundläggande uppfattningar om människans lika värde, om respekt för alla människor och om människans unika egenskaper. Mobbning är ett av de tydligaste exemplen på hur värdegrunden fördunklats och respekten för individen blivit åsidosatt. Vad vi också har kunnat se under senare tid är att våldet blivit allt grövre bland eleverna. Att man inte sparkar på någon som redan ligger är inte längre en självklarhet. Vi anser att vi behöver mer kunskap om hur våldsskildringar på film och i dataspel påverkar barn och ungdomar. Därför borde Våldsskildringsrådets verksamhet ses över och mer kunskap spridas om medievåldets effekter. Vid frågestunden för två veckor sedan inbjöd skolministern mig att komma med förslag på punkter inför en kampanj mot mobbning. Jag vill här presentera några punkter som en kampanj bör innehålla enligt kristdemokraternas mening. Först och främst måste alla delar i samhället aktiveras i en nationell kampanj mot mobbning; föräldrarna, idrottsrörelsen, frivilligorganisationerna samt lärar och elevorganisationerna. Vi anser att åtgärder behöver sättas in på minst tre nivåer. De behövs på nationell nivå, vilket innebär att en tydlig värdegrund måste framgå i alla dokument. Det måste också finnas en tydlig lagstiftning om handlingsplaner och rektors ansvar. Informationsmaterial om mobbning inkluderande video, trycksaker och skönlitteratur behövs. Mediernas roll och ansvar bör diskuteras, liksom åtgärder mot underhållningsvåldet. På kommunal nivå anser vi att det behövs fler vuxna i skolan. Det måste bli ett skärpt tillsynsansvar - även på raster. En positiv skolmiljö behövs, liksom aktivt integrations och jämställdhetsarbete i skolan. På skolnivå - i förskola, grundskola och gymnasieskola - behöver vi synliggöra mobbningen genom en förbättrad kommunikation. Återkommande etiska samtal på alla områden behövs. Ett stärkt kamratstöd och förbättrad kommunikation med föräldrar är också viktigt. Jag har en fråga till skolministern. Har några kontakter tagits med övriga EU-länder om gemensamma aktioner mot medievåldet? Finns det någon möjlighet för statsrådet till informella kontakter i den frågan under Sveriges ordförandeskap i EU? Till slut vill jag säga till Lennart Gustavsson att vi inte avvisar allmän förskola. Men till skillnad från vänstern vill vi låta kommunerna bestämma. Vi vill inte ha några statliga pekpinnar. Men detta kanske bara visar på skillnaderna i våra ideologier.

Fru talman! Jag är lite beklämd eller förvånad - eller vad jag ska säga. Det är nämligen alldeles uppenbart att regeringen och alla andra - eller väldigt många i alla fall - tycker att allting är gjort. Ambulansen har gått i skytteltrafik där uppe i Umeå, och det finns många andra fall också. Jag tycker att det är uppenbart att mer måste göras. Vi har inte fått något besked om vad som kommer i den där propositionen. Kommer det några konkreta förslag? Varför kan man inte tänka sig att lägga fram ett antal konkreta åtgärder redan i vår? Jag tycker att det som måste vara kärnan i diskussionen om vad vi ska göra är att ta tag i ledarskapet - vuxnas ansvar att fostra dem som är unga. Det står inte i konflikt med skolans undervisande uppgifter, som några från vänsterkanten har hävdat. Tvärtom är det en nödvändighet för skolan att arbeta med båda två. Det är elementärt och grundläggande att om man inte känner sig trygg och om det inte är ordning och reda så kan man inte lära sig någonting. Men man behöver ju inte lägga ned undervisningen för att tala om för barn vad som är rätt och fel. Jag tror att det är dags för lärare och andra att ta på sig ledartröjan i stället för att stå tillbaka som handledare. Man måste ta på sig ledartröjan och i handling och ord i arbetet visa vad som är rätt och fel. Jag tycker att skolministern kunde göra som andra ministrar när det har inträffat en katastrof, nämligen att åka ut och visa sitt deltagande och sätta sig in i problematiken. Det är väl inte bara när det regnar i Arvika som regeringen kan agera. Det är katastrof när barn får drabbas år ut och år in! Jag är inte emot att man ska kunna begära ett åtgärdsprogram. Vad jag pekade på i min inledning var detta att det återigen är den svage som ska vara stark. Det är komplicerat och svårt. Jag tycker inte att det här räcker. Man måste göra fler saker - många konkreta saker behöver göras. Självfallet måste den som mobbar kunna flyttas från skolan. Vi får väl återinföra obsklasserna - jag håller med Lars Leijonborg om det. Det är inte fel. Men det är fel att göra som man gör i dag och låta den som mobbar sitta kvar i skolan medan allting är status quo. Det drabbar nämligen alla, och ytterst den som är svagast. Det kan väl den här riksdagen ändå inte tycka är rätt.

Fru talman! Alla rapporter om olika övergrepp inom skolan är alarmerande. Men vi får för den skull inte förledas att tro på enkla, snabba lösningar och enbart tala om hårdare tag. Anteckningar om frånvaro i betygen, kollektiva bestraffningar, att bara flytta på bråkiga elever, metalldetektorer och kanske Securitas i skolkorridorer är inga lösningar. Jag skulle i stället vilja ta den här sista minuten i anspråk för att lyfta fram några förslag som jag tror är viktiga. Det krävs mer personal. Överenskommelsen om skolmiljarden är bra. Västerpartiet kommer att fortsätta arbetet för mer pengar till kommunerna. En personalgrupp som drabbats hårt av 90-talets nedskärningar är ju elevvårdspersonalen. Det borde vara dags att införa ett tydligt minimikrav i skollagen när det gäller tillgång på elevvårdspersonal. Handlingsplaner mot mobbning har nämnts. Det är självklarheter. För att de ska kunna fungera och inte bli hyllvärmare på skolexpeditionen skulle man kunna förbinda sig att varje år engagera hela personalen och eleverna i en utvärdering av hur man uppfyllt planen. Då kan den kanske bli ett bra verktyg för att lyfta fram mobbningsfrågorna i det dagliga arbetet. Till sist måste vi våga ifrågasätta betygsskolan. Betygshetsen påverkar helt klart arbetsmiljön väldigt negativt med konkurrens och stress i stället för samarbete och tid för samtal. En skola där betygen inte tillåts styra skulle på ett helt annat sätt kunna öppna för samarbete och en helhetssyn på människan - en helhetssyn på våra elever.

Fru talman! Det är dags att bryta likhetsideologin och införa rätten att få vara olik. Om vi är överens om det har vi kommit ganska långt i det första steget. Nu handlar det bara om hur vi agerar och vilken rätt och vilka möjligheter vi ger dem ute på arbetsplatser och skolor, och framför allt vilket ansvar vi lägger på dem. Jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg i den här debatten att det inte bara handlar om mobbning på skolor. Det handlar lika mycket om arbetsplatser där mobbningen är precis lika vanlig även om den sker på ett annat sätt. I går besökte jag en skola utanför Lindesberg i Örebro län. Vi pratade i klassrummet om mobbning och vad man ska göra åt det. Det var 11-12-åringar. Då var det en 12-årig kille som sade till mig att han tyckte att det är alldeles självklart att det viktigaste är att man diskuterar i skolan. Lärarna och alla vuxna i skolan måste ta sig an detta och diskutera med eleverna. Man måste kunna känna ett förtroende för alla vuxna som finns i skolan. Man ska hjälpa och stötta varandra. Jag är helt övertygad om att den här killen har rätt. Det finns ju inga generella lösningar som vi kan sitta och klubba igenom här i riksdagen. Varje problem och varje individ kräver ju sina egna specifika lösningar och sin specifika uppbackning. Jag tycker också att vi ska vara överens om och kunna visa att det krävs ett starkare och tydligare lokalt ledarskap. Vi ska också kunna ge dem den makten och de möjligheterna lokalt. Man ska kunna kräva att det inte finns några som helst typer av mobbning, varken på arbetsplatser eller i skolorna. Som sagt. Det är dags att bryta likhetsideologin och införa rätten för människor att vara just människor.

Fru talman! TV har flera gånger rapporterat om svåra mobbningsfall. Då sitter man hemma och längtar efter någon lokal skolpolitiker som ska komma i rutan och säga ifrån, och så dyker det upp någon och säger: Vi har en plan. Det låter ungefär som om det var Jönssonligan. Det har varit lite så här också. Ordet mobbningsplan har nämnts väldigt många gånger. Vi är också för planer mot mobbning, men det räcker inte med planer. Det krävs beslutsamhet. Ingegerd Wärnersson säger att vi inte behöver nya lagar. Det håller jag ofta med om. Men i det här sammanhanget ska vi ju komma ihåg att en rad lagar har tagits bort från skolan. Dessa lagar gav tidigare lärare och skolledningar befogenheter som de inte längre har att ingripa till skydd för svaga elever. Det är möjligt att det finns rektorer som är så korkade att han eller hon, när det kommer in en gråtande elev som har blivit slagen, säger: Ja, jag har ingen paragraf som ger mig rätt att ingripa, så du får gå ut igen. Om det är så, är det väl bra att detta kommer. Vi stöder det, men man blir ju förvånad att det är den typen av lagändringar som behövs. Det är väl fullkomligt självklart att vuxenvärlden måste ställa upp och skydda de elever som kanske just nu sitter gråtande inlåsta på en skoltoalett för att de är rädda för sina kamrater. Det har funnits en flathet i vuxenvärldens reaktioner inför svåra våldsfall i skolor. Jag hade hoppats på ännu tydligare signaler från regeringen att det är slut på det nu. Vi måste skydda de svagaste. Det är oacceptabelt att den här utvecklingen får fortsätta.

Fru talman! Som förälder, f.d. lärare, f.d. rektor och f.d. barnpsykologistuderande finns det ett antal konkreta saker som jag har erfarit är viktiga. Men jag koncentrerar mig på skolan, eftersom det är där det börjar. För eleverna ska följande gälla. Man ska kräva kamratstödjare på skolgården, och man ska kräva elevskyddsombud. Skolans regler ska skrivas direkt av barnen själva. Barnen och eleverna ska, efter grundliga diskussioner, få vara med och ta fram egna överenskommelser där man lovar att inte mobba. Man ska kräva att elevvård och elevdemokrati ska prägla hela skolans hela verksamhet. Framför ska barn, ungdomar och elever våga skvallra. För föräldrar ska följande gälla. De bör också själva alltid ta kontakt direkt med varandra. De ska inte alltid bara gå via skolan eller vänta på att skolan ska agera. Föräldrar ska inse att deras ansvar alltid finns kvar hur bra en skola än kan tänkas bli. Både offrets och mobbarnas föräldrar måste involveras, och helst inte bara efter att någonting har hänt utan framför allt innan när man tar fram planer och i skolans hela dagliga verksamhet. För skolpersonal, och då menar jag inte bara lärare utan även vaktmästare och mattanter, bör följande gälla. De ska självfallet ha både kända och uppdaterade elevvårdsplaner med vidhängande antimobbningsplaner som även bör utvärderas av eleverna. De måste få handledning i sitt jobb. De ska finnas med ute på skolgården. De ska också göra egna kartläggningar av arbetsmiljön och den psykosociala situationen för att titta på vuxenklimatet i skolan. För skolledningen gäller att skolledaren är synlig och dagligt närvarande, att han eller hon har utbildning för sitt jobb och vet om sina skyldigheter, att man kan namnet på många av sina elever och att man avlastas ren administration så att man kan vara pedagogisk ledare. Vi måste framför allt ha skolledare som vill och vågar satsa och som har engagemang.

Fru talman! Tusentals barn har i dag gått till skolan med huvudvärk och en klump av rädsla i magen och inte önskat något hellre än att de fick slippa. Tusentals vuxna i Sverige har under den tid som vi har debatterat här i kammaren blivit trakasserade och mobbade på sina arbetsplatser. Mobbning är ett brott - en kränkande handling som inte hör hemma i ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Det är dags för oss alla att vakna. Det är dags att reagera och visa att vi inte accepterar detta längre. Kampen mot mobbning, våld och trakasserier måste bli en angelägenhet för hela samhället. Det var därför vi kristdemokrater begärde den här debatten i riksdagen, och det är därför vi kräver en nationell samling och en riksomfattande kampanj - en nollvision mot mobbning! Vi är glada över att debatten har visat på ganska stor politisk enighet i kampen mot våld, mobbning och trakasserier. Särskilt glädjande är det att också Vänsterpartiet nu börjar tala om värdegrunden. Vi har i många år varit ensamma om att tala om det här. Glädjande är också att Folkpartiet börjar tala om normer. Enigheten här i kammaren är en tydlig signal från Sveriges riksdag till alla som just nu är utsatta på olika sätt att det inte är fel på dem. Vi kristdemokrater är glada över att stor enighet råder om att dessa övergrepp ska bekämpas med full kraft. Vi ser det som oerhört viktigt att kampen mot mobbning inte upphör i och med denna debatt. Det är viktigt att vi alla fortsätter med att förvärva kunskaper om mobbning - genom forskning, hearingar, debatter och ständig vaksamhet. Det är viktigt att vi alla känner delaktighet i detta arbete, för våra barns och medmänniskors skull - för allas vår skull.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar har tillkommit på grund av att det tidigare år begicks ett fel som tyvärr kan få tråkiga konsekvenser. Felet upptäcktes i samband med starten av en rättegång nyligen där två män ska ställas till ansvar för mordet på ett syskonbarn. Det visade sig att en tidigare antagen lagändring resulterade i att det kan bli problem med tillämpligheten av den svenska lagen på det aktuella brottet. Justitieutskottet har, för att snabbt få till stånd en rättelse, tagit ett initiativ. Det är ett enigt utskott som lägger sitt förslag. I vanliga fall brukar vi från justitieutskottets sida inte begära ordet när vi är eniga, men i det här ärendet finns det skäl att göra några påpekanden. För det första vill jag för min del börja med att tydligt markera att det fel som har uppkommit inte kan läggas regeringen till last. Jag tror att jag blir trodd på mina ord när jag säger det, eftersom jag är känd för att vara benägen att kritisera när det finns skäl för kritik. Men det fel som uppkom är ett fel som kunde upptäckas endast under förutsättning att någon satt inne med all kunskap i huvudet. Det är alltså viktigt för mig att markera att regeringen inte ska lastas. Jag vill för det andra påpeka att vi från justitieutskottets sida är tillfreds med att vi nu kan gå tillbaka till den gamla ordningen. Det innebär i varje fall att den situation som vi nu har sett inte ska kunna uppkomma en gång till. Däremot är det ingen av oss som kan garantera att det ger en lösning i den aktuella, pågående rättsprocessen. Mitt tredje påpekande, fru talman, är att vi kanske av detta kan lära oss att inte vara så benägna att falla för enkelheten när det gäller lagteknik utan i första hand tänka på exaktheten. Det finns en benägenhet att utforma lagtext och systemen så att det ska vara lättillgängligt för var och en, men det allra viktigaste måste ändå vara exaktheten, som gör det tydligt och klart för dem som ytterst är satta att tillämpa vår lag - våra domstolar. Hade vi följt gamla principer för ändringar av lagtext av det slag som var aktuellt nu hade detta fel inte uppkommit. Fru talman! Vi är ett enigt utskott. Jag vill yrka bifall till förslaget.

Fru talman! Då är det dags igen. Rättsväsendets verksamhet ska debatteras. Denna debatt är den enda debatt under ett riksdagsår då vi övergripande diskuterar rättsväsendet och ser på helheter. Det gör att jag måste beklaga att justitieministern inte är närvarande i dag. Den tidigare justitieministern var inte så ofta förekommande vid våra debatter, men för ett år sedan tror jag att alla uttalade sin uppskattning över att hon var närvarande. Men det verkar som att vi har återgått till den gamla ordningen, och det tycker jag är synd, eftersom vår nye justitieminister i dag hade haft möjlighet att förmedla sina visioner till riksdagen. Fru talman! Låt mig få inleda debatten med att yrka bifall till reservation 1. Vi moderater står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till vår första reservation. Fru talman! Det kriminalpolitiska målet är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Detta mål är gemensamt för samtliga partier. Men en absolut förutsättning för att målet ska kunna uppnås är att rättsväsendet kan fullgöra sina uppgifter och tillgodose medborgarnas berättigade krav på rättstrygghet och rättssäkerhet. Majoriteten lever emellertid inte i handling upp till medborgarnas berättigade krav. I takt med att rättsväsendet i vårt land uppvisar allt tydligare tecken på att befinna sig i djup kris har människors tilltro till statsmakternas förmåga att upprätthålla lag och ordning successivt försvagats. Människor som drabbas av brott kan inte längre lita på att brotten utreds och klaras upp. Än mindre kan de räkna med att gärningsmannen grips och får ta sitt straff, och det oavsett om gärningsmannen är känd eller inte. I en rad olika avseenden får medborgarnas behov av rättstrygghet och rättssäkerhet stå tillbaka därför att de rättsvårdande myndigheterna inte längre klarar av att fullgöra sina uppgifter på ett godtagbart sätt. En bidragande orsak till den negativa utvecklingen är myndigheternas - inte minst polisväsendets - uppdämda behov av personalförstärkning, kompetensutveckling och vidareutbildning. För oss moderater är det en prioriterad uppgift att återupprätta medborgarnas förtroende för rättsstaten, och det är orsaken till att vi föreslagit drygt 2,7 miljarder kronor utöver regeringens förslag de kommande tre åren. Tyvärr har regeringspartiet och dess stödpartier stoppat denna budgetförstärkning. För ett år sedan debatterades den budget som gäller innevarande år. Den dåvarande justitieministern avslutade då sitt inledningsanförande med att lova att regeringen skulle återkomma i vårpropositionen med förslag till hur mycket anslagsramarna för rättsväsendet skulle höjas för att Sverige ska få ett rättssäkert och effektivt rättsväsende i medborgarnas och demokratins tjänst. När bl.a. polisen under våren påpekade att dess resurser var klart otillräckliga för att de uppsatta målen skulle nås fick den från justitieministern besked om att den kunde utnyttja anslagskrediten. Av budgetpropositionen kan vi utläsa att det besked som gavs i våras inte bara avsåg innevarande år. Inte heller för nästa år är ramarna tillräckliga för att klara de krav regering och riksdag ställer på verksamheten. Regeringen har genom sina formuleringar medgivit att budgeten kan överskridas. Problemen skjuts på framtiden, samtidigt som de uppsatta målen förblir ouppnåeliga. Anmälningarna läggs på hög, nedläggningen av polisstationer fortsätter och det brottspreventiva arbetet upphör. Vid förra årets debatt uttalade justitieministern att en av de viktigaste åtgärder som vi har framför oss är att väsentligt öka antalet poliser. Det är nödvändigt för att fullfölja närpolisreformen, öka andelen uppklarade brott, förstärka gränskontrollen, utveckla teknikstödet och utöka det internationella polissamarbetet. I dag diskuterar vi en verksamhet som enligt Rikspolisstyrelsen behöver ungefär 1 miljard mer än det majoriteten föreslår för att kunna hålla nuvarande nivå. Var blev regeringens uttalande om ökad kvalitet i arbetet av? Hoppas regeringen på att ett ett år gammalt löfte är bortglömt? Nej, hur ska man kunna glömma något sådant när löftesbrottet innebär att vi står kvar med ett minskande antal poliser, en allt högre medelålder, högre sjukfrånvaro och begränsningar i tjänstbarheten? Hur ska man kunna glömma löftet när utrymmet för återkommande utbildning är otillräckligt och när den tekniska utrustningen snart passar bättre på museum än i verksamheten? I dagarna pågår arbetet med att ytterligare centralisera åklagarverksamheten. Det senaste exemplet på detta är Ystad med sina fyra åklagare. De ska nu flyttas till Malmö, samtidigt som verksamheten vid Simrishamns tingsrätt förs över till Ystad. Närheten mellan polis och åklagare försämras, och arbetstid som kunnat läggas på förundersökningar får nu i stället läggas på resor mellan Malmö och Ystad. Thomas Bodström, som i ett svar till mig nyligen pekade på vikten av närheten mellan polis och åklagare, försvarade förändringen med att man också måste ta ekonomiska hänsyn. Är det ett rättsväsende i medborgarnas tjänst när arbetstiden läggs på resor och kvaliteten på förundersökningar försämras på grund av bristande närhet? Även regeringen har uppfattningen att åklagarväsendet bör förstärkas, och den bedömning som gjorts är att ytterligare 50 åklagare behövs. Med den ram som majoriteten föreslår för åklagarna finns 4 miljoner för nyrekrytering. Av det blir det inga 50 åklagare. Nej, man får nöja sig med åtta. Det är inte konstigt att centraliseringen fortsätter. Det pågående reformarbetet inom domstolsväsendet är ett ytterligare exempel på att regeringens politik på rättsväsendets område har havererat. Vid ett flertal tillfällen har vi moderater begärt att regeringen ska redovisa en övergripande plan för reformeringen av våra domstolar. Vi har även redovisat vilka utgångspunkter vi anser regeringen bör ha vid utformandet av en sådan plan. Har vi hörsammats? Nej, domstolar läggs samman lite hur som helst. Intressant att notera är sammanläggningen av Ystad är utformade på ett sådant sätt att man inte kommer att rymmas där. Det är inte heller möjligt att bygga om Ystads tingsrätt, då byggnaden är byggnadsminnesförklarad. De problem och de kostnader som detta innebär berörs inte i det beslutsunderlag som låg till grund för regeringens ställningstagande. Regeringen hade helt enkelt bestämt sig för en centralisering, och då gäller det att tiga ihjäl förhållanden som talar emot beslutet. Vid förra årets debatt talade justitieministern inte särskilt mycket om kriminalvården, men hon påpekade att man har utvecklat både de säkerhetsmässiga och de behandlingsmässiga aspekterna av verksamheten. Hur ser då verkligheten ut? Kriminalvårdens resurser räcker inte för att klara av programverksamheten. Krisen inom kriminalvården speglas väl i en rapport som BRÅ presenterade i höstas. Undersökningen visade bl.a. att hälften av de intagna helt saknade individuella behandlingsplaner. Drygt en tredjedel saknade bostad vid tiden för frigivningen. Rapporten visade på behovet av ökade resurser för påverkansverksamheten inom kriminalvården. Vi har också en ökning av narkotikamissbruket på våra fängelser. Kriminalvårdsstyrelsen räknar med att ungefär hälften av de fångar som togs in förra året var narkotikamissbrukare. Hot och våld mot medintagna och anställda är ett ökande problem. I förra veckan fick vi höra hur kriminella gäng tagit över på vissa fängelser och hur kriminella på våra fängelser säljer narkotika och ordnar vapen. För detta har den nuvarande majoriteten ett stort ansvar. Platsbristen på fängelserna gör dessutom att redan dömda inte kan lämna häktet utan får sitta kvar på häktet med de nackdelar som detta innebär. I det rådande läget är det kanske ändå en fördel för den fängelsedömde som inte vill utsätta sig för risken att lockas av narkotikan på våra fängelser. Fru talman! Sveriges rättsväsende är i kris. Det verkar inte som om majoriteten har insett eller velat inse detta. Den nuvarande justitieministern har i olika sammanhang sagt att han ska följa utvecklingen och återkomma. Samma sak fick vi höra i fjor av den förra justitieministern. Ord räcker inte. Dessutom inger återkommande löften, som inte infrias, knappast trovärdighet. Det krävs handling, och det krävs handling nu. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga något som jag hade tänkt säga inledningsvis. Jag skulle från företrädarna för justitieutskottet vilja hälsa Christer Nylander, som har sin första debatt här i dag och som är Folkpartiets ersättare på Skånebänken, välkommen.

Fru talman! När vi återigen har budgetdebatten och det har gått ytterligare ett år inom rättsväsendet är det glädjande att stå här från majoritetens sida i dag. Det är glädjande eftersom rättsväsendet under den kommande treårsperioden tillförs nästan 4 miljarder kronor. För kommande år ökar man anslagen till rättsväsendet med 1 miljard. Målet för kriminalpolitiken är ju att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Och den kriminalpolitiskt inriktade verksamheten syftar framför allt till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott, lagföra dem som begår brott, verkställa påföljder och rättsanspråk och ge stöd till människor som drabbas av brott. Men det kriminalpolitiska arbetet måste, för att man ska uppnå detta, grundas på en helhetssyn och på en inriktning av den allmänna politiken som leder till en social trygghet, en rättvis fördelning och ett samhälle som vilar på solidaritet mellan människor. Därför är det brottsförebyggande arbetet en av hörnstenarna i de kriminalpolitiska strävandena. Det finns givetvis önskemål inom många olika sektorer i samhället om ökade resurser. Därför är det viktigt att man också gör en avvägning. Ska vi enbart satsa på rättsväsendet och den repressiva delen, eller måste det också vara en balansgång mellan det och att satsa på den sociala välfärden ute i samhället? Fru talman! Tidigare hölls det en debatt i den här kammaren som handlade om mobbning och om skolan och de problem som finns där. Vi vet att det behövs ökade resurser till skolan. Vi vet också att vi, när det gäller fritidssektorn och väldigt många unga människor, behöver satsa resurser för att förebygga brott och för att bygga ett solidariskt samhälle. Därför, fru talman, anser jag att majoriteten har uppnått en bra avvägning. Det handlar om att kunna satsa så stora resurser på rättsväsendet och att kunna fortsätta satsningarna på ökade resurser till kommunerna och på att öka välfärden ute i samhället. Det är den enda framkomliga vägen. Fru talman! Under nästa år kommer polisen att få ökade resurser med 575 miljoner kronor. Då måste man också inse att polisväsendet har nära 12 miljarder kronor. Det är viktigt att det förändringsarbete som bedrivs inom polisväsendet fortsätter. Där har vi allihop en gemensam strävan att förbättra verksamheten. Men, fru talman, den debatt som har förts om polisväsendet, de ökade resurserna och omöjligheten att över huvud taget kunna göra någonting med de resurser som finns visar också på behovet av arbete inom polisväsendet. Det visar på behovet av att man tittar över utredningsverksamheten för att förbättra den delen. Och det kommer nu att tillsättas en utredning som ska se över dessa frågor. Det behövs också en renodling av polisens arbetsuppgifter. Och det kommer även att tillsättas en utredning som ska se över de frågorna. Men när man diskuterar en renodling av polisyrket är det viktigt att säga att det inte heller får bli så att de enda arbetsuppgifterna som ligger kvar på polismännen är de rent repressiva och ingripande. Det gäller att ha en balans i arbetsmiljön, så att man har lite spridda uppgifter och inte enbart får det hårda polisarbetet. När det gäller polisväsendet så får man nu alltså en ökning med 575 miljoner. Sedan ska jag gå över till åklagarväsendet. Det är en glädje att konstatera att åklagarväsendet har lyckats genomföra sin omorganisation och förändra sin verksamhet på ett oerhört positivt sätt. I dag har vi ett slagkraftigt åklagarväsende. Bara förra året satsade man på 17 utbildningsdagar inom åklagarväsendet per åklagare. Det är en kompetensutveckling utan like inom hela rättsväsendet, och man kommer också att fortsätta med den kompetensutvecklingen och med att höja kvaliteten inom åklagarväsendet. Det är oerhört positivt. För att man ska få en möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen får man ytterligare 15 miljoner kronor under nästa år. Fru talman! Sedan kommer jag till domstolarna. Det här är ett område som är under en ständig process. Tidigare kritiserade Gun Hellsvik från Moderaterna den planlöshet som hon sade präglade domstolsväsendets organisationsförändringar, och hon tog upp kraven från de borgerliga partierna på att få en färdig fast plan. Det är snarare tvärtom. Nu har man för första gången inom rättsväsendet försökt genomföra en organisationsförändring underifrån där man tar hänsyn till de olika aspekter som finns när det gäller de olika tingsrätterna och ser de olika villkoren runtomkring i landet. Det här innebär att vi i dag har olika projekt och att det finns olika sätt att lösa problematiken. Det är självklart att alla inte är nöjda med de förändringar som sker, men det här är en underifrånprocess som också fortsätter på den vägen. Vi måste även modernisera domstolarna, och vi måste få ett slagkraftigt domstolsväsende. Fru talman! När jag kommer till kriminalvården måste jag från Vänsterpartiets sida tyvärr säga att de farhågor som vi har fört fram har blivit besannade. Under väldigt många år har vi drivit tesen att hårdare straff och hårdare kontroll skapar ett hårdare klimat ute på våra anstalter. Vi har haft en utveckling med en oerhörd mängd långtidsdömda. Vi har haft en utveckling där antalet livstidsdömda fullständigt har exploderat. Från att ha varit ungefär 10 för tio år sedan är siffran i dag uppe i 100. Det här innebär också att vi får ett hårdare klimat ute i kriminalvården. Då återstår frågan: Vilken väg ska vi gå? Ska vi öka kontrollerna på anstalterna? Ska vi skärpa villkoren för besök? Ska vi ha glasruta för att förhindra narkotika? Ska vi ha mindre och mindre avdelningar? Ska vi har mer och mer vakter i stället för behandlingsarbetare? Nej, det är ingen möjlig väg att gå. Kriminalvården står i dag inför ett vägskäl där man måste utveckla de positiva sidorna inom kriminalvården. I dag är ca 50 % av dem som tas in på anstalt missbrukare. Vi ser också att narkotikan ökar ute på våra anstalter. Då kan man säga: Det här är förskräckligt. Här måste det till hårdare tag, hårdare kontroll och fler urinprovstagningar. Men man måste också kunna stanna upp och fundera: Var ska vi satsa våra resurser? Vad är viktigt? I dag är det ändå så att ungefär 90 % av dem som är missbrukare när de kommer in på anstalterna är drogfria under anstaltstiden. Därför är det oerhört viktigt att man satsar resurser på behandling och att det också blir en behandling som är relevant. Tyvärr har under det senaste året behandlingsinsatserna minskat inom kriminalvården. Å ena sidan har det nästan varit positivt. Det har funnits en mängd hemsnickrade program där man inte har utvärderat och inte haft kvalitetssäkring men där det arbetet har satt i gång för att få en bättre behandlingsverksamhet. Å andra sidan är det negativt att behandlingarna har minskat. Därför är det i dag positivt att kriminalvården får 271 miljoner för att kunna arbeta med just det här området - för att kunna satsa på behandlingsarbete, för att kunna satsa på att förbättra frigivningsförberedelserna så att människor som kommer ut från anstalter har en möjlighet att leva ett liv utan kriminalitet. Fru talman! Jag ska avslutningsvis beröra en del av de borgerliga alternativen till den här budgeten. Först och främst är det ganska slående att det inte finns något borgerligt alternativ. Hur mycket man satsar på de olika områdena skiljer sig väsentligt för de olika partierna. Moderaterna är de som satsar allra mest inom rättsväsendet. Man vill öka resurserna till rättsväsendet väldigt mycket. De stora skillnader som finns mellan de olika borgerliga partierna tycks inte innebära något hinder för att ha gemensamma reservationer. Man ska kunna uppnå i stort sett samma sak med samma resurser. Det vore ganska intressant för oss i majoriteten att få veta hur partierna som satsar mindre kan få det att räcka till precis lika mycket som Mest intressant är dock att se hur de borgerliga partierna har betett sig de senaste åren. Jag har läst förra årets budgetbetänkande och Moderaternas, Kristdemokraternas, Folkpartiets och Centerpartiets reservationer om vad man skulle kunna uppnå med de pengar man satsade. Moderaterna säger att med deras politik skulle man återupprätta medborgarnas förtroende för rättsstaten. Man skulle kunna ha krav på gott ledarskap. Politiken skulle innebära en kraftfull satsning på modern teknik, kompetensutveckling och vidareutbildning inom rättsväsendets myndigheter. Med deras förslag skulle förändringsarbetet inom domstolsväsendet kunna fortgå utan att förenas med stora besparingskrav. Polisen skulle få möjligheter att anställa civil personal och kraftigt öka polisutbildningen. Det var Moderaternas reservation förra året. Hur mycket anslog då Moderaterna förra året för att kunna uppnå detta? Jo, 156 miljoner mer än vad regeringen anslog. Med det skulle man kunna uppnå dessa positiva effekter. När majoriteten i år satsar 575 miljoner, en mycket kraftfullare satsning än den Moderaterna sade skulle räcka till att förbättra hela rättsväsendet förra året, heter det i dag att det är fullständigt otillräckligt. Det räcker inte någonstans. Moderaternas och de övriga borgerliga partiernas reservationer kvarstår med exakt samma formuleringar och exakt samma målsättningar. Det enda man ändrar från år till år är själva siffran på hur mycket man satsar. Fru talman! Jag måste säga att jag inte anser att detta är ett seriöst sätt att behandla rättsväsendet. Det här är ett så oerhört viktigt område att det inte skulle skada om Moderaterna och de övriga borgerliga partierna någon gång kunde säga: Det är bra med de ökade satsningarna inom rättsväsendet. Det är bra med den utvecklingen. Moderaterna tillräckligt. I år skjuter vi till 575 miljoner. Ändå kan inte ett enda ord sägas från denna talarstol om att det är en stor satsning på polisväsendet. Tvärtom: Det enda man gör är att anklaga majoriteten för att inte ta rättsväsendet på allvar och att hela tiden tala om hur katastrofalt det är inom rättsväsendet, att ingenting fungerar.

Fru talman! Det vore bra om man bedrev politiken seriöst på det här området. Vi måste allihop inse att vi har ett gemensamt uppdrag att få ett rättsväsende som fungerar men också att bedriva den här politiken med en helhetssyn och gemensamt driva detta framåt. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Alice Åström förvånade sig över olikheterna mellan de fyra borgerliga partierna. Jag är förvånad över Alice Åströms och Vänsterpartiets budget i år. Jag noterar att de gamla kraven från Vänsterpartiet om att minska anslaget till Säkerhetspolisen inte längre finns med. Innebär detta att Vänsterpartiet har ändrat uppfattning och tycker att Säkerhetspolisen behöver det anslag den nu får, eller är det så att Vänsterpartiet för att få sitta vid maktens bord har anpassat sig? Det andra jag vill ta upp är diskussionen om olika anslagsförslag olika år. Jag kan garantera Alice Åström att om det inte kommer ytterligare pengar till polisen under år 2001 kommer vi moderater att nästa höst återkomma med krav på ännu mer pengar än vad vi kräver i år. I fjor följde vi Rikspolisstyrelsens förslag. Det gjorde inte majoriteten, vilket bl.a. innebar att underskotten ökade så att polisen drar med sig växande skulder. När nu Vänsterpartiet och majoriteten inte heller i år följer Rikspolisstyrelsens förslag, som vi moderater har följt, kommer vi att ha med ett gigantiskt underskott till nästa år. Majoritetens anslag till polisen är ungefär en tredjedel av det rikspolischefen anser är nödvändigt för att hålla nivån. Anser Vänsterpartiet och majoriteten att rikspolischefen har fel och att det ändå går att leva upp till det som står i dagens tidningsartikel, undertecknad av bl.a. Alice Åström, om att fler poliser minskar brottsligheten? Hur många fler poliser får man med er budget?
Fru talman! Jag ska börja med Säkerhetspolisen. Gun Hellsvik vet precis lika väl som jag att det precis har suttit en utredning som har tittat över organisationen när det gäller Säkerhetspolisen, om det ska vara en sammanslagning mellan Säkerhetspolisen och den vanliga polisen. Det arbetet har redan genomförts i utredningen. Den är ute på remiss och är under beredning. Eftersom hela Säkerhetspolisens organisation nu är under omprövning och diskussion tycker vi inte att det är rimligt att i det här läget komma med ett besparingskrav som leder till att man får förändra i en organisation som faktiskt ska genomgå en stor organisationsförändring. I den utredningen har vi ställt oss positiva till att man slår ihop Säkerhetspolisen med den öppna polisen. Det tycker vi skulle vara en mycket bra utveckling. När det gäller polisen, Rikspolisstyrelsen och underskottet stämmer det att polisen ständigt dras med underskott. Men det här är ett underskott som också är mycket olika fördelat över landet. Det finns polisdistrikt där man faktiskt noga följer budgeten, där man inte dras med underskott osv. Vi tycker också att det är rimligt att man inom polisverksamheten ska bemöda sig om att följa den budget man får, vilket inte är en tradition inom polisen, utan det har varit ett problem. Eftersom man nu öppnar ytterligare en polishögskola, och det finns planer på ytterligare en, kommer antalet poliser sakta att öka. Det är polisbrist i dag och det är en brist på utbildade poliser. Det här kommer att ta tid. Men det är intressant att höra att moderaterna för en gångs skull säger: Men Rikspolisstyrelsen har sagt att man vill ha så här mycket pengar, då är det väl självklart att man får det. Jag önskar att moderaterna var lika lyhörda när det gäller kommunernas behov.
Fru talman! Den som har läst Rikspolisstyrelsens budgetäskande inser också att det är ett mycket seriöst arbete. Den som har sett de prognoser som nu finns för nästa års verksamhet, med den budget som majoriteten föreslår, vet också att nästa år uppkommer ett nytt underskott på ungefär 1⁄2 miljard kronor. Det är alltså ständiga underskott, även om vissa myndigheter klarar sig relativt väl. Men ingen har några överskott som går att fördela. Jag fick faktiskt inte något svar på min fråga om hur många poliser som Vänsterpartiet räknar med att vi kommer att få ytterligare nästa år, med tanke på att Vänsterpartiet genom Alice Åström i dag har skrivit att fler poliser minskar brottsligheten. Önskemålet om fler poliser måste rimligen finnas. Hur det går ihop förstår jag inte, med tanke på att nuvarande nivå kommer att resultera i ungefär 1⁄2 miljards underskott.

Fru talman! Jag får väl börja med säpo igen. Att det inte ens har blivit ett särskilt yttrande den här gången beror faktiskt på att vi nu har fått gehör för den fråga som vi har drivit i så många år. I stället för säpos slutna verksamhet, som vi inte har ställt upp på utan tyckt att man kan minska, ska vi nu ha en mycket öppnare säkerhetspolis. Den ska inlemmas i den öppna polisens verksamhet, men det ska bli mer insyn, fler möjligheter till parlamentarisk kontroll. Därmed har vi faktiskt uppnått mycket av det vi avsåg med den kritik som vi har riktat mot verksamheten. Då är det självklart att vi känner oss ganska nöjda och inte behöver göra något särskilt yttrande. När det gäller fler poliser nästa år och budgetunderskottet har vi inte räknat exakt på hur många fler poliser det blir. Vi vet att det kommer en period nu där antalet poliser också kommer att sjunka på grund av pensionsavgångarna och att vi inte hinner utbilda fler poliser. Det är ett ganska tydligt problem. Det har vi debatterat flera gånger. Stängningen av polishögskolan innebar att vi under ett par år inte fick några fler utbildade poliser. Det skapade den polisbrist vi har i dag. Det kommer att skapa problem under det närmaste året, men antalet poliser kommer att sakta öka. Med ytterligare en polishögskola kommer det också att bli fler poliser ute. Även i detta betänkande säger man att man noga kommer att följa detta och se om det behövs mer resurser. Men som jag sade inledningsvis, man måste ha en helhetssyn. När moderaterna minskar anslaget till kommunerna m.m. får det också en effekt på möjligheten att satsa på polisen. Man måste föra en långsiktig politik på det här området.

Fru talman! Inledningsvis skulle jag vilja rikta ett tack till våra tjänstemän på justitieutskottet som har gjort ett fantastiskt arbete med betänkandet. De är egentligen värda en stor applåd. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 7 och reservation nr 20. För övrigt står vi bakom alla våra reservationer och särskilda yttranden. Jag ska under mina 15 minuter försöka att ta upp inledningen, polisen och kriminalvården. Jag ber om förbarmande om jag inte lyckas hålla de här minuterna exakt. I vårt särskilda yttrande nr 2 står följande: "En fungerande rättsstat är grundförutsättningen för ett gott samhälle där de demokratiska värdena och värderingarna överförs från generation till generation och där gemenskapen bygger på respekt för varje människas unika värde." Det är liksom själva grunden för ett rättssamhälle enligt oss kristdemokrater. Regeringen skriver i budgetpropositionen att 1999 liksom under 1998 varit stabil." Jag måste säga att vi kristdemokrater är lite förvånade över denna bild av verkligheten. Dagliga krisrapporter om ökad våldsbrottslighet, alltför få och stressade poliser, stängda polislokaler, outredda brott, nedlagda tingsrätter och tingsrätter med hot om nedläggning, inhuman kriminalvård, bristande resurser, utbränd personal och underskott inom så gott som samtliga myndigheter. Regeringens bild av detta är stabilitet! Hela det betänkande vi behandlar i dag bekräftar bilden av stora problem inom rättsväsendet. Jag ska under några minuter läsa upp några uttalanden från betänkandetexten. Jag kommer inte att ta mig tid att uppge sidorna. Men ni får gärna återkomma om ni vill kontrollera mina uppgifter. Polisens brottsutredande arbete ger anledning till oro. Genomströmningstiderna har blivit längre. Nyrekryteringen av missbrukare bland ungdomar har ökat. Angående den ekonomiska brottsligheten har antalet äldre ärenden minskat, men de mer omfattande ärendena återstår, vilket också detta "inger utskottet viss oro". Riksåklagaren har uttalat oro över utvecklingen av polisens brottsutredande verksamhet, möjligheten att klara upp brott har minskat under 90-talet och för detta ger utskottet än en gång uttryck för "en viss oro" och välkomnar regeringens intentioner om en översyn. Det behövs bättre rekrytering av poliser till glesbygd. Alltför få placerade enligt paragraf 34. Finansieringsfrågan är orsaken, enligt utskottet. Under 1999 har man arbetat med att höja rapporteringsfrekvensen hos personalen, står det i betänkandet. På en direkt fråga till kriminalvårdens säkerhetschef i utskottet konstaterades att det snarare är så att rapporteringsbenägenheten hos personalen har minskat på grund av rädsla. Samarbete med frivilligorganisationer är bra säger regeringen, men i utskottstexten noterar man samtidigt att kriminalvårdens personal har mött problem med att genomföra detta samarbete på grund av bristande ekonomiska och personella resurser. Sedan är det frågan om häktessituationen. Utskottet konstaterar att de åtgärder kriminalvården vidtagit under de senaste åren ännu inte har fått avsedd verkan. Antalet fängelsedömda i häkte i avvaktan på fängelseplacering är alltjämt oförsvarligt högt. Regeringen anför att behovet av kompetensutveckling bland kriminalvårdens personal för närvarande är mycket stort. Antalet utbildningsdagar minskade med 25 % under 1999. Det anser utskottet är mycket otillfredsställande. Ja, listan blir lång med konstateranden av majoriteten i utskottet. Det här och det här fungerar inte. Så avstyrks alla motioner från kristdemokraterna och oppositionen som innehåller förslag på förbättringar av polisens och kriminalvårdens situation. Hur går detta ihop? Kan vänsterfalangen, socialdemokraterna med stödpartierna, på ett trovärdigt sätt förklara för oss andra och för myndigheterna och deras personal som lever i denna verklighet hur detta går ihop? Vi kristdemokrater ser mycket allvarligt på utvecklingen i rättssamhället, där bristande resurser har lett till en rad negativa effekter. Den ökade och den avancerade brottsligheten måste mötas med kraftfulla insatser, både på kort sikt och på lång sikt. Persson Olof Palme som en gång sade: Barnen ska stå främst. Den enda praktiska anknytningen till framtiden som vi egentligen har är barnen. Barns och ungdomars villkor i dag är avgörande för hur framtidens Sverige kommer att se ut. En framtidsinriktad politik kräver att barnen står i centrum. Detta är precis vad vi kristdemokrater tycker är angeläget. Att arbeta förebyggande, komma in tidigt och skapa levnadsvillkor som gör att barn och unga kommer rätt i livet är det allra viktigaste inom rättsväsendet. Det är också därför som vi anslår 10 miljoner för att genomföra en landsomfattande kampanj som i första hand skulle vända sig till föräldrar och personalgrupper som arbetar med barn. Kampanjtemat skulle kunna vara: "Föräldrarna är samhällets viktigaste brottsförebyggande resurs." Men den motionen har också avstyrkts. Lite längre fram i regeringsförklaringen står det att brott ska bekämpas liksom brottens orsaker. Poliserna ska bli fler, och polisens förmåga att förebygga och klara upp brott ska öka. Ja, det är en bra inriktning, men den är inte trovärdig då den inte går hand i hand med konkreta insatser. Den väg den regerande vänsterfalangen har valt har i stället under en lång tid handlat om att dra ned och beskära. Nu år 2000 skördar vi konsekvenserna av detta. Då kan jag inte annat än kommentera Alice Åströms retorik. Den är densamma som i fjol. Jag läste i protokollet från fjolåret att vi i oppositionen föreslog mer pengar. Men Alice Åström sade själv i fjol att för polisens del behövs det inga mer pengar. Nu har hon ändrat sig därför att verklighetsbilden har förändrats. Ja, vi ändrar oss också när verklighetsbilden ändrar sig. Det är det man måste göra som politiker. Kärnan i kristdemokratisk politik är att arbeta förebyggande, att ha långsiktighet och mindre av akutinsatser då det redan har gått snett. Tyvärr har regeringen valt akutinsatsvägen. En del saker försöker man att åtgärda i årets budgetproposition, som man kallar "den historiskt största satsningen på rättsväsendet". Tyvärr har nedmonteringen gått så långt att man omöjligt kan vända rodret i en handvändning. I december 1999 stod jag här och fick försvara varför kristdemokraterna kunde vara så okunniga att de ville ge polisen 180 miljoner utöver regeringens budget. Vänsterfalangen försökte förlöjliga oss i debatten. Ingvar Johnsson sade att Ragnwi Marcelind får kristdemokraternas 1,5 % i högre anslag till polisen att låta som en avgörande insats mot all ondska i samhället. Han tyckte att det talade för sig självt. Ja, 180 miljoner kronor marginaliserades. Men i den nuvarande betänkandetexten säger regeringen och utskottsmajoriteten att varje ny polis kostar ca 0,4 miljoner, och en ökning med 140 poliser skulle kosta 56 miljoner kronor. Ja, jag får väl citera Ingvar Johnsson: Det talar för sig självt! I år skulle jag vilja fråga Ingvar Johnsson: Hade det inte varit bättre att redan i fjol ha yrkat bifall till vårt förslag i stället för att komma igen i vårpropositionen och erkänna att ni hade fel? Det är intressant att i vårpropositionen blev 180 miljoner svaret på polisens ekonomiska situation enligt socialdemokraterna. Men nu är det år 2000, och redan i samband med vårpropositionen medgav regeringen att polisväsendets ekonomiska situation är bekymmersam. Både polisen och kriminalvården har utnyttjat sina anslagskrediter, och resursbehoven är stora trots nedskärningarna. Regeringen skriver i sin budgetproposition att med de resurser som nu tillförs polisväsendet kan utbildningskapaciteten ökas så att det blir möjligt att år 2001 anta omkring 660 polisstuderande. Vi välkomnar denna åtgärd. Vi har under flera år hävdat att den är nödvändig. Vi beklagar dock att insatsen kommer så sent och att det med beaktande av de avgångar som kan förutses endast innebär 140 nya poliser år 2001. Detta kommer inte att räcka. Därtill kommer alltfler och allt längre sjukskrivningar inom poliskåren. Den förhållandevis höga medelåldern och pensionsavgångar framöver bidrar till att behovet av nyrekrytering trots nuvarande insatser är väsentligt större. Vi kristdemokrater har därför satsat 290 miljoner för 2001 utöver vad regeringen anslår, och vi säger att man borde omgående starta en tredje polishögskola. Då rikspolischefen Sten Heckscher besökte utskottet sade han: För närvarande har vi näsan över vattenytan, men på sikt är polisen rena konkursboet. Inom en tioårsperiod riskerar polisen att ha ett underskott på 10 miljarder. Enligt Rikspolisstyrelsens egna beräkningar - jag har med mig listan här - ser rekryteringen illavarslande ut. Även om man rekryterar 500 nya poliser varje år fram till 2015, skulle det ändå innebära att det 2015 finns en poliskår på bara 14 790 poliser. Det är alltså långt ifrån det uppsatta målet som Rikspolisstyrelsen har ställt om 19 000 poliser och också långt ifrån det mål för 2001 som vår nya justitieminister talade om i TV för en tid sedan, nämligen 16 700 I dag är 5 000 poliser mellan 45 och 55 år. 3 600 Skåne är bara 3 % under 30 år. Ett annat problem framöver är att få behålla de nyanställda poliserna. Alltfler unga poliser slutar. Låg lön, stress och en känsla av otillräcklighet driver dem att söka andra jobb. Enligt vice ordförande i Polisförbundet Lars Ericson är det oftast relativt unga poliser, mellan 35 och 40 år, som är mest benägna att lämna yrket. Avhoppen sker till andra mindre slitsamma yrken med högre lön. Kvar blir en grånad poliskår med en allt högre medelålder. Långtidssjukskrivningarna blir alltfler. Detta märks bl.a. genom att många äldre polismän får läkarintyg på att de inte orkar arbeta skift. Var tionde polis har ett sådant läkarintyg. I Stockholm har långtidssjukskrivningarna ökat med 50 %. Andelen sjukskrivna på grund av psykiska besvär ökade mest bland läkarna, därefter följt av polisen. Kristdemokraterna menar att arbetsmiljön måste förbättras avsevärt för polisen, och vi vill med de resurstillskott vi har lagt fram också införa rehabiliterande insatser. Närpolisreformen infördes 1994 efter ett riksdagsbeslut. Reformen hade goda intentioner, och många gick in i organisationen med glädje och förväntan. I dag har många tappat gnistan. Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har antalet närpolisområden skurits ned från 480 till 360 under de senaste åren. I dag finns det en närpolis per 1 400 invånare. Vi kristdemokrater har ett mål om att det åtminstone ska finnas en närpolis per 1 000 invånare. När inte polisen har resurser så att den kan bekämpa brottsligheten blir samhällsbilden annorlunda. I dag har vi kommit dithän att kommunerna hyr in vaktbolag. Bevakning, konsulttjänster och säkerhetsutrustning omsätter 12,5 miljarder kronor om året. De uppgifter som polisen inte hinner klara av får vaktbolagen klara av. På det sättet har faktiskt inbrotten i min hemstad sjunkit med 80 %. En viktig fråga att diskutera är hur Socialdemokraternas rättspolitik förhåller sig till deras grundläggande ideologiska tankar. Socialdemokraterna talar om klasskamp och om att vilja motverka klassklyftor. Men vad är det då som händer i samhället? Vad gör den enskilde medborgaren som inte har råd att anlita ett bevakningsbolag? Här erbjuds inga alternativ. Polisen kan inte skydda hans egendom. Kostnaden för vaktbolagets tjänster blir alltför hög. Näringsidkaren skjuter inbrottstjuven i benet. Gärningsmannen blir brottsoffer. Brottsoffret blir gärningsmannen som hyllas för sina tjänster. Allmänhetens tilltro till rättssamhället får sig en allvarlig knäck. Regeringen skriver i sitt brottsförebyggande program Allas vårt ansvar att rättsväsendet inte ensamt kan bekämpa brottsligheten, detta trots att medborgarna betalar skatt för att staten ska klara rättssäkerheten på ett tillfredsställande sätt. Den nya inriktningen framgår ganska tydligt av programmet där det står så här: "Ordningsvakter och väktare har en viktig roll för att förebygga brott, liksom bevakningsföretag och andra organ som verkar för ökad säkerhet i samhället. I Tyrgghetsutredningens slutbetänkande föreslås bland annat att användningen av ordningsvakter ska utvidgas." Hur blir det då med de som inte har råd att betala för sin säkerhet? Kommer vi att få samma utveckling som i USA? Jag kanske kan få ett svar på dessa frågor av Ingvar Johnsson senare. Fru talman! Till sist vill jag bara med några få ord beröra kriminalvården. Vi vet att kriminalvården hade ett underskott som aviserades i vårpropositionen med 240 miljoner, vilket regeringen blundade för. Nu säger regeringen att man vill satsa hela 270 miljoner, och detta ska räcka till 66 nya platser, till utökad programverksamhet med ett hundratal nya platser och till kraftfulla insatser för att bekämpa narkotikan på anstalterna. Men såvitt vi vet nu är underskottet för 2000 190 miljoner. Då är det förvånansvärt att man kan säga att 270 miljoner är en historisk satsning. Enligt Stig Fjärstedt, planeringschef för kriminalvården, måste man betala tillbaka 175 miljoner av de tilldelade resurserna på 270 miljoner, och då har man bara 70 miljoner kvar. Dessa 70 miljoner ska räcka till alla aviserade satsningar som justitieministern talade om i TV i samband med Österåkershändelsen, till bättre säkerhet, mer personal, mindre avdelningar, 66 nya platser osv. Det förstår vem som helst att när det gäller kriminalvården handlar det inte om resurstillskott, det handlar om besparingar. Här har vi anslagit 250 miljoner kronor utöver regeringens anslag till kriminalvården. Med dessa pengar vill vi försöka förbättra programverksamheten. Vi vill se till att missbrukarna får genomgå sina program för att de ska kunna bli fria från sitt missbruk osv. Mot bakgrund av det som jag har redogjort för i mitt anförande skulle jag gärna vilja veta vad regeringspartierna menar när de säger att allt står så väl till. Skulle man kunna få en redogörelse? Planeringschef Fjärstedt sade i utskottet att det t.o.m. var nödvändigt att utöka anslagskrediten för att man ska kunna jobba vidare. Är det regeringspartiernas mening att kriminalvården ska arbeta med lånade pengar? Är det detta som är långsiktig verksamhet?
Fru talman! Till att börja med pekade Ragnwi Marcelind i sitt anförande på att det fanns en hel del områden där även majoriteten säger att det finns problem. Vi möter nu dessa problem med en väldigt stark satsning. Om man gör en jämförelse med förra årets debatt föreslog Kristdemokraterna 320 miljoner kronor mer än vad majoriteten hade föreslagit. I år är beloppet uppe i 1 miljard utöver vad regeringen har skjutit till. Det här är en fråga där man måste se på helhetsbilden. Vad sparar då Kristdemokraterna på? Jo, man sparar på ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Där drar Kristdemokraterna ned med 5,8 miljarder. Man drar ned med 845 miljoner på ekonomisk trygghet för familjer med barn. Man drar ned på ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, minus 9 miljarder. Så fortsätter det på område efter område. Med den politik som Kristdemokraterna för och med dessa neddragningar kommer det säkert att behövas ytterligare kraftfulla satsningar på rättsväsendet för att man ska kunna möta de problem som detta kommer att skapa. Det handlar om en avvägning. Vi i Vänsterpartiet är väl medvetna om att det finns mängder av saker som behöver göras inom hela området, inom kriminalpolitiken, inom kriminalvården, inom polisen, inom domstolsväsendet. Men man måste ha en helhetsbild. Man kan inte blunda för att det ändå finns en begränsning i ekonomin. Det viktigaste är att man har en helhetssyn och kan erbjuda en social trygghet för människor. Det är detta som gör att man får ett tryggt samhälle.
Fru talman! Det är väldigt viktigt med en helhetsbild, Alice Åström. Precis som Alice Åström sade i sitt anförande är det viktigt att man inte bara arbetar med de repressiva uppgifterna, att det är inte bara dessa uppgifter som finns kvar för polisens verksamhet. Där är vi Kristdemokrater oerhört angelägna om att man jobbar brottsförebyggande, inte minst bland barn och unga. När det gäller helheten satsar Kristdemokraterna mer på kommunerna än vad Alice Åströms stödparti till regeringen har gjort. Jag tror att det handlar om en siffra på 3 miljarder utöver vad regeringen har anslagit till kommunal verksamhet. Dessa satsningar görs på verksamheter som ska komma in tidigt för att barn och ungdomar ska hamna på rätt köl, precis som jag sade i mitt anförande. Beträffande vem man tar pengar ifrån eller vem man ger pengar till har Alice Åström varit med om att införa en maxtaxa som enbart gynnar höginkomsttagare. Ta en ensamstående mamma som exempel, som i dagsläget har en väldigt låg dagisavgift. Om hon vill gå upp i arbetstid för att få en bättre inkomst straffas hon. De föräldrar som inte har någon kommunal barnomsorg straffas också. Tänk om vi hade ett skattesystem där det gick till på samma sätt, att vi sänkte skatten bara för höginkomsttagarna och inte för låginkomsttagarna! Det skulle verkligen vara upprörande, även för Alice
Fru talman! Jag hade inte riktigt förberett mig på att diskutera maxtaxan. Ragnwi Marcelind beskrev maxtaxan som att den enbart skulle gynna höginkomsttagare medan låginkomsttagare inte får någonting. Hon borde nog studera detta med maxtaxan ytterligare. Procentuellt sett kommer maxtaxan för många låginkomsttagare att innebära en möjlighet att gå upp från ett deltidsarbete till ett heltidsarbete utan att straffas för det. Sedan är det genom skattesystemet som det ska ske en omfördelning, inte genom avgiftspolitiken. För att återgå till diskussionen om rättsväsendet vill jag lyfta fram ytterligare två frågor. Jag har också stött på kommuner som hyr in vaktbolag därför att det är oroligt i centrum på helgerna när ungdomar drar omkring. Men det är samma kommun som för att göra en besparing har stängt fritidsgårdarna. Då drar ungdomarna omkring i centrum och ställer till problem. I stället för att öppna fritidsgårdarna hyr kommunen in vaktbolag som ska försöka komma till rätta med detta. Det är den här politiken som har bedrivits. Man har skurit ned på missbruksvården, på fritidsgårdarna och på många sociala områden. Detta har också skapat ökade problem i samhället. Men frågan är: Ska vi möta problemet med vaktbolag, som i kommunen, eller med ökade polisresurser och mer poliser? Eller ska vi kanske möta det med att återigen se till att det finns fritidsgårdar och att det finns vuxna på barns och ungdomars område? Sedan måste jag ändå ta upp detta med att driva kriminalvården på kredit. Under de borgerliga åren drev man ju det mesta av verksamheten på kredit över huvud taget, så jag tycker nog att vi har kommit en väldigt bra bit på väg när vi nu kan satsa pengar och när inte all verksamhet bedrivs på kredit.
Fru talman! Jag måste säga till regeringspartiet att man har fått en väldigt samspelt partner i Alice Åström, som går i svaromål till hundra procent. Jag hoppas att hon ska få betalt för detta, kanske i form av någon bra post framöver. När det gäller det brottsförebyggande arbetet är det faktiskt så här, Alice Åström, att även polisen arbetar brottsförebyggande. I min kommun har det varit nedskärningar inom polisen. Det har gjort att man har fått dra in ungdomspatrullerna, som faktiskt har ägnat en stor del av sina fredags och lördagskvällar åt att finnas på ungdomsgårdarna. Vi har fått en ökad kriminalitet på ungdomsgårdarna därför att ungdomspatrullerna inte har funnits där. Jag var på polisstationen och frågade: Varför finns ni inte där längre? Man svarade: Vi måste vara med vid utryckningen för vi har inte tillräckligt med poliser. Så det går hand i hand hela vägen. När det gäller brottsförebyggande arbete bland barn och unga finns det en rad förslag att genomföra. Jag har också tagit fram ett förslag i motionen som handlar om att göra en kampanj om att tala om familjens roll. Men inte heller där har Alice Åström ställt upp på mitt förslag. Jag säger inte att det är helt fel att anlita vaktbolag. Men jag blir rädd när vaktbolagen omsätter lika mycket pengar som polisen och när regeringspartierna säger att det är en klar inriktning inför framtiden. Då frågar jag mig hur det går med klasskampen, hur det går med de svaga som inte har råd att anlita bevakningsbolag. Ska vi få en utveckling som i USA? För övrigt, Alice Åström, finns det en rad kostnader som tillkommer genom EU-ordförandeskapet. Jag ska inte ställa någon fråga om detta, men det kommer att kosta cirka en halv miljard, enligt uppgifter i medierna i går. Dessa pengar finns inte heller avsatta inom polisbudgeten, så vi som opposition kommer nog att få avsätta ännu mer pengar nästa år, befarar jag, därför att verklighetsbilden kommer att bli ytterligare förändrad framöver. Vi tror på ett tryggt rättssamhälle där polisen har sin uppgift, men där Alice Åström och jag som politiker har vår uppgift.

Fru talman! Centerpartiet anser att en av de viktigaste uppgifterna för samhället är att minska brottsligheten och därigenom öka människors trygghet och livskvalitet. Brottsutvecklingen kan inte stävjas bara genom traditionella åtgärder inom rättsväsendets ram, utan även det brottsförebyggande arbetet måste förstärkas. Engagemanget från allmänheten och de ideella organisationerna bör tas till vara bättre. Samordningen och samarbetet mellan myndigheter, enskilda medborgare och olika organisationer måste utvecklas. Även samordningen mellan de olika rättsmyndigheterna måste klart förbättras. Normbildningen i samhället spelar en avgörande roll för att förhindra brott. Det är främst i familjen som barn ges värderingar och normer som de följer hela livet. Familjepolitiken måste utgå från barnens rätt att känna trygghet under uppväxten, och samhället måste naturligtvis erbjuda familjerna stöd i detta arbete. Individen har ett stort behov av såväl trygghet och bekräftelse som frihet för att kunna förverkliga sina inneboende möjligheter. Det är viktigt för en persons självrespekt och inre trygghet att få bekräftelse från andra och att få känna att man betyder något. Tryggheten under barndomen är ofta avgörande för barnets framtid. Alla människor måste också ha möjlighet att påverka sina egna liv. Ofrihet och otrygghet leder ofta till frustration, aggression och förtvivlan, vilket i sin tur kan leda en person in på den kriminella banan. Skolan och föreningslivet har också ett viktigt ansvar för barns och ungdomars normbildning. Våld, nedsättande ord och andra former av dåligt uppförande får aldrig tolereras i skolan eller i föreningslivet. Målet, att öka rättsväsendets förmåga och effektivitet när det gäller att förebygga och bekämpa brott av olika slag, kräver ett ökat antal poliser mot vad vi har i dag. I hela landet finns det i dag knappt 16 000 poliser. Det är svårt att säga ett exakt antal, för det finns många siffror i luften. Behovet sägs vara 19 000 poliser. Om siffran är exakt vet jag inte, men att det behövs fler poliser är vi nog alla överens om. Och det behövs fler utbildningsplatser för polisen, på fler platser och med en nära koppling till verksamheten ute på fältet. Det är därför som Centerpartiet satsar mer resurser på rättsväsendet, och då särskilt på polisen och kriminalvården. Polisväsendet har självklart en huvudroll i arbetet för att motverka våldstendenser i samhället. För att detta ska vara möjligt är det en förutsättning att det finns tillgång till polis under dygnets alla timmar i varje kommun och, i de stora städerna, i varje stadsdel. Poliserna ska göra det som de är utbildade för. Anställ civila till övrigt arbete som polisen inte är så bra på! Närpolisen är nödvändig eftersom den möjliggör att polisens arbete i högre grad kan utformas utifrån de lokala behoven och förutsättningarna. Centerpartiet har ställt sig bakom närpolisorganisationen. Men den ska ju fungera, och då krävs det att det finns poliser på tjänsterna, vilket borde vara en självklarhet. Vi kan ta Skåne och Malmö som exempel, där 20 % ska vara närpoliser. Någon sade att det bara är en kuliss. Centerpartiet tar avstånd från den centralisering av närpolisen som pågår över hela landet; det som i poliskretsar kallas för lokalpolisområden. Min fråga är: Hur avser regering och majoritet att lösa det som så vackert skrivs i budgeten, att med de resurser som nu tillförs åter öka antalet poliser och se till att närpolisen får de resurser som behövs? Frågan är när det ska inträffa i verkligheten. Ska vi ha närpolisorganisationen? Ska den finnas, eller ska centraliseringsvågen fortsätta? Jag kan rikta dessa frågor också till stödpartierna Miljöpartiet och Vänstern. Fru talman! Det är precis samma sak med tingsrätterna. I min hembygd, nordvästra Skåne, föreslås en nedläggning av Klippans tingsrätt. Den behövs mer än någonsin i dagens läge, inte minst för att markera rättstryggheten ur ett medborgarperspektiv. Och när det gäller tingsrätten i Ängelholm ska Ängelholm bli kansliort. Jag kan ta motsvarande exempel som Gun Hellsvik tog tidigare från södra Skåne med Simrishamn och Ystad. På tingsrätten i Helsingborg finns det nämligen inte ett enda utrymme över för att få in övrig verksamhet. Centerpartiet kräver en decentraliserad tingsrättsorganisation. Jag har vid flera tillfällen från denna talarstol frågat efter en kvalitetsanalys, om det är bättre kvalitet på de större tingsrätterna jämfört med de mindre tingsrätterna. Jag har också frågat efter en ekonomisk konsekvensanalys, men jag har inte fått något svar. Det krävs mer specialisering och mer administration är det svar som jag har fått. Hur är det med medborgarperspektivet? Från Vänsterpartiet tog man upp denna underifrånprocess som ser så vacker ut. När man kommer ut på tingsrätterna, och jag har besökt många, känner de inte igen den. Om Domstolsverkets ställning blir för stark kan det innebära ett hot mot självständigheten. En tänkbar möjlighet är ju att lägga ut verkets uppgifter på domstolarna - en decentralisering. Därför föreslår vi i Centerpartiet en utredning av den framtida rollen när det gäller Domstolsverket. Åklagarna genomförde för några år sedan en omorganisation i centraliseringens tecken. Nu fortsätter den i södra Skåne, i Ystad som vi hörde här nyss. Det tar för lång tid för åklagarna att ta sig Ystad, och därför ska de in till Malmö. Jag efterlyser också här medborgarperspektivet. Jag vill ändå tillstå precis det som Alice Åström tog upp här. Visst har åklagarna lyckats i sin rekrytering, kompetenshöjande utbildning och uppföljning på ett föredömligt sätt trots de snäva budgetramarna. Men det har kostat på för personalen. De är ganska slutkörda. Sedan har vi det stora problemet när det gäller förhållandet mellan åklagare och polis, att utredningarna från polisen dröjer och att detta går ut över medborgarna. Det är väntetid, och utredningarna läggs ned för att brott ej kan styrkas. Därför är det ju bra att det kommer en utredning nu. Inom kriminalvården måste den viktigaste uppgiften vara att se till att internerna inte återfaller i brott utan ges förutsättningar att skapa sig ett laglydigt liv efter frigivningen samt att vara fria från narkotika. Arbete, utbildning, arbetsträning och träning i social färdighet ska erbjudas de intagna. De måste också ges möjlighet att utveckla det personliga ansvaret. Den programverksamhet som i dag riktas till interner har visat sig ge goda resultat och ska därför prioriteras. Men det som är mest bekymmersamt inom kriminalvården är ju den besparing som ännu pågår. Man har nästan tagit bort all rehabilitering. Även för dem som behöver missbruksvård, alltså § 34, och det är ju ganska många, avslås många ansökningar på grund av resursbrist. Jag sitter själv i Kriminalvårdsnämnden och vi har haft flera fall - trots att man har laglig rätt. Det gäller då för kriminalvården att välja mellan behandling eller att säga upp personal, vaktpersonal. Är det acceptabelt i en modern rättsstat, som vi ändå har i Sverige? Den frågan ställer jag. Jag tycker det inte. Det är viktigt att behandlingsinstanserna för psykiskt sjuka, sexualförbrytare och drogmissbrukare upprätthålls på en hög nivå. Men även här är det stora brister. Det finns stora behov av vård, särskilt psykiatrisk vård och rättspsykiatrisk vård, som har ökat katastrofalt. Det ser mycket bekymmersamt ut om man är ute på fältet i verkligheten. Många är psykiskt sjuka, och även den kroppsliga hälsan och tandvården är urusel. Vet ni att ett vårddygn för en kriminell kostar 12 000 kr? Vi pratar här igen om helheten och helhetssynen. Vilka resurser finns för att åtgärda det som jag nämnde nyss? Jag var i förra veckan och besökte kvinnofängelset Färingsö. Där har de två läkartimmar per vecka för 30 intagna kvinnor. De är i mycket dåligt skick. 90 % är missbrukare, och 75 % av dessa kvinnor är grava missbrukare. Den maktlöshet som uttalades hos skötarna kan jag mycket väl förstå. Det här är långt ifrån en drogfri anstalt. Vi pratar om kriminal-vård! Tänk om dessa kvinnor hade kunnat bli behandlade och fått möjlighet till en ny start i livet. Tänk om de givits möjlighet att känna att de betyder något, att de har en uppgift i samhället och inte bara, som jag upplevde det under mitt besök därute, är männens redskap. Tänk om man kunde använda tiden på anstalt till att rehabilitera och förbättra detta med drogfriheten. Annars finns det ju en risk att de är där igen ganska snart. Man har startat en föräldrautbildning ute på Färingsö. Det var mycket positivt. Men det väcker starka känslor - ångest - för dessa kvinnor. Då behövs det ju åtgärder. Men det finns ingen psykolog. Inom kvinnofängelserna finns det bara en halv psykologtjänst på Hinseberg - alltså inom hela verksamheten. Man måste ju tänka på helheten. Jag tog upp några saker här som har inträffat eller inträffar i kriminalvården. Det gäller hoten mellan de intagna. Det gäller gängbildningarna, det är inte längre bara de kriminella mc-klubbarna. Vi har kraven på och hoten mot de anställda som ökar. Det blir allt hotfullare. Det blir inte bättre av att de mindre anstalterna ska centraliseras till en stor enhet med 250 platser i Mellansverige. Det var ju den visionen vi fick presenterad för oss i utskottet. En annan hotbild är de över 100 livstidsdömda som kallar sig själva för en tickande bomb. Vi har utslussningen för de långtidsdömda. Det finns en jättebra försöksenhet utanför Norrköping. Men det behövs mer. Och det finns inte på kvinnosidan. Det behövs också. Jag känner att vi behöver morötter i stället för bestraffningar. Det tycker jag att vi fick se på utskottets resa till Kanada. Många döms till samhällstjänst. Det är svårt att verkställa det inom rimlig tid och att hitta platser. Detta borde ses över. Det var egentligen avsett för unga förstagångsförbrytare. Men så är det inte riktigt i dag. Det är svårigheter att få lekmannaövervakare. Platserna i häktena har redan tagits upp. Det lever man fortfarande inte upp till. Förra året när vi debatterade rättsområdet agerade jag för Centerpartiet i debatten för mer resurser till rättsväsendet. Det är bra att de kommer, men de räcker ju inte. Jag agerade också för bättre samverkan - och något har väl hänt. Det gällde vidare en kraftfullare ledning, bättre möjligheter till uppföljning och utvärdering, ökad polisiär närvaro, kortare handläggningstider, en decentraliserad tingsrättsorganisation och att stoppa återfall i kriminalvården. Vad har skett under det här året? Det har varit omorganisationer. Det har varit indragningar och besparingar in på bara skinnet. Kompetens har försvunnit och arbetsmiljön försämrats. Nu ska man betala anslagskrediterna. Det har slitit hårt på befintlig personal. Sjukskrivningarna har ökar kraftigt. En utbränd polis sade till mig: Jag känner mig förtvivlad när jag inte räcker till. En 60-årig polis som kör radiobil nätter och helger och med mycket övertid orkar snart inte längre. Han vet inte i vilken ände han ska börja. En ung kvinnlig polis, kanske den enda, i Norrland får ta många jourpass för att de andra kollegerna har läkarintyg på att de inte orkar. Det handlar också om den enskilde medborgaren som känner sig hotad och förföljd och som inte kommer fram till polisen utan ständigt blir vidarekopplad. Utredningen dröjer och dröjer för att sedan kanske läggas ned i brist på bevis. Det är en sak att tala och skriva. Det är en annan sak att agera i verkligheten. Missbruket i vårt land är ett allvarligt bekymmer. Det är orsak till mycket kriminella handlingar. Missbruket ökar. Det blir nya blandningar, och det sprider sig allt längre ned i åldrarna. Och missbruket kostar. Betalning måste ske, annars hänger hotet tungt. Det är verkligheten på många håll. Det är inte endast resurser inom rättsväsendet som behövs. Det handlar också om att ge tid för att barnen ska lära sig normer och regler. Det handlar om att vara förebilder. Riksdagen har fastställt att rättsväsendets övergripande mål ska vara att tillgodose den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Det kriminalpolitiska mål som riksdagen fastställt innebär att vi ska minska brottsligheten och öka människors trygghet. Detta har landets medborgare rätt att kräva. Fru talman! Jag står bakom alla Centerpartiets reservationer och särskilda yttranden men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 6.

Fru talman! Jag kan hålla med om väldigt mycket av det som Gunnel Wallin sade. Det är tre saker som jag skulle vilja ta upp och debattera. Det första är kriminalvården. Det sades att det finns bara två läkartimmar och en halv psykologtjänst för kvinnorna. Jag delar uppfattningen att man behöver diskutera och förändra mycket när det gäller satsningen och fördelningen mellan de manliga och kvinnliga fångarna. Men ett problem när det gäller läkartimmarna och psykologtjänsten är ju att kriminalvården arbetar efter normaliseringsprincipen. Och där råder det full politisk enighet om att läkare och psykolog ska man kunna besöka ute på de vanliga sjukhusen. Anser Centerpartiet att vi ska gå ifrån normaliseringsprincipen och öka dessa resurser inom kriminalvården? Jag håller med om att det är ett faktiskt problem. Men det beror ju på att sjukhusen och den psykiatriska vården oerhört gärna tar sig an patienter som kommer från kriminalvården. För Vänsterpartiet handlar det mer om vad vi ska göra med psykiatrin och sjukhusen för att de faktiskt ska ta sitt ansvar. De har ansvar för dessa patienter precis som för alla andra oavsett om de finns inom kriminalvården eller inte. Den andra frågan handlar om äldre poliser och om de intyg och sjukskrivningar som innebär att de inte kan arbeta fullt ut. Det är ett problem som Vänsterpartiet också är klart medvetet om. Men detta problem löser man inte genom ökade resurser, utan det handlar ju om att vi måste utbilda fler poliser. Och det har nu öppnats en ny polishögskola, och det kommer att föreslås ytterligare en. Detta är ett problem som vi tyvärr kommer att få dras med under en mycket lång tid. Men det är ju ingenting som vi kan åtgärda. Vi kan inte kasta in nya unga poliser som faktiskt inte finns och som inte är utbildade.
Fru talman! När det gäller behovet av sjukvård både inom psykiatrin och inom den somatiska delen tycker jag nästan att man borde ompröva den saken därför att den som är nästan fullt frisk har svårt att föra sin talan och komma till i sjukvården. Jag har sett otaliga exempel på detta. Man söker sig inte dit. I stället behöver sjukvården komma till anstalten och på annat sätt. Det tycker jag faktiskt att vi borde ompröva. Jag håller med om att situationen för kvinnorna kontra männen inom fängelserna ser helt annorlunda ut, och det ska de göra. Men det finns mycket att göra på kvinnosidan, särskilt som antalet kvinnor ökar. Det kan man koppla till samhället i dess helhet och hur samhällssituationen ser ut. Och här ser jag att det behövs större åtgärder för att förhindra narkotikamissbruket i alla åldrar. Då skulle vi kanske också kunna minska antalet fängelseplatser. När det gäller frågan om äldre poliser så vet vi att 600 poliser är över 60 år. Jag har själv uppnått den aktningsvärda åldern, och jag vet att man inte springer lika fort och inte hoppar lika högt. Det är också jobbigt att vara uppe länge på nätterna. Jag kan därför förstå detta. Och då gäller det att ta vara på dem på rätt sätt.
Fru talman! Det är möjligt att vi kanske behöver diskutera normaliseringsprincipen. Men än så länge är det ju den som kriminalvården har att arbeta efter. Eftersom man har mött dessa problem har man börjat ha mer läkartider och psykologtjänst osv., dvs att man sakta har byggt upp det. Det är inte alls tillräckligt inom kriminalvården. Men det beror ju på att kriminalvården från oss politiker inte har fått det uppdraget. Vi i Vänsterpartiet anser nog fortfarande att det kanske är normaliseringsprincipen som ska vara rådande, men vi behöver definitivt debattera situationen och kanske gemensamt försöka vidta åtgärder för att förändra den. Det är skönt att också Centerpartiet ser att det finns mycket att göra på kvinnosidan inom kriminalvården och att vi kanske gemensamt kan driva dessa frågor. Vi i Vänsterpartiet har ju tidigare motionerat om dessa frågor, och det har ju börjat ske saker, men det behövs säkert mycket mer. Fru talman! Jag vill ta upp frågan om att missbruket ökar och att det skapar problem. Det skapar också problem för rättsväsendet. Men det stora problemet är ju egentligen den kraftiga minskningen av missbruksvård. Om man tittar på LVM-placeringarna så har ju de mer än halverats under de senaste åren beroende på att kommunerna inte placerar missbrukare. Jag tror snarare att det är på kommunsidan som vi behöver driva frågan om en bra missbruksvård för att kunna möta detta behov. Det är ingenting som jag tror att vi kan göra någonting åt i rättsväsendet. Vi får ta hand om problemen när det minskar. När jag är ute och talar med poliser ute i verksamheten så möter jag detta att det känns lönlöst när samma missbrukare hela tiden är ute och fortsätter att begå brott och inte får den behandling och hjälp som de behöver ute i samhället. Och där behöver man göra mycket på kommunsidan.
Fru talman! Jag välkomnar och tar gärna del av den här diskussionen om normaliseringsprincipen. Jag har sett baksidorna under mina studiebesök ute på anstalterna. Hur det var på kvinnosidan var nytt för mig, och det gjorde mig verkligen bekymrad. Och att man sakta skulle ha byggt upp detta känner jag inte, utan jag tycker att det går sakta åt andra hållet. Och att inte ha tillgång till psykologresurser när man väcker så starka känslor och krafter i ett föräldraprogram är orimligt. När det gäller missbruksvården tycker jag inte att vi kan skylla ifrån oss. Alla har ansvar för missbruksvården - familjen, den enskilde, kommunen, regionen, landstinget och staten - men alla har skurit ned, och situationen är inte värdig. Jag tror att om vi kommer till rätta med detta så har vi också gjort en god sak när det gäller kriminalvården.

Fru talman! "Mitt ansikte var svullet, missformat och med samma färg som en praktfull solnedgång alldeles före nattens inbrott, mitt leende clownaktigt förvridet på grund av min spräckta läpp. Mamma, oh, mamma hade han sagt och ögonen var jättelika. Och sedan kom han ihåg hemligheten, kom ihåg alla dessa morgnar efter de hemska ljuden och skriken, hur hans far brukade sitta vid bordet och dricka kaffe, hur alla betett sig som om allt var precis som det skulle. Och han frågade: Var det en olycka?" Dessa ord är tagna ur en bok som jag läste i somras. Författaren heter Anna Quindlen. Titeln är Svart och blå. Boken har satt ganska djupa spår i mig, inte bara därför att den så tydligt beskriver hur det är att bo i en sådan här familj både för mamman och för barnet utan också på grund av den kontrast som uppstod när jag läst färdigt, när jag ställde boken i bokhyllan och tackade för en mycket givande insikt i hur ett liv kan vara. Jag fick möjlighet att leva mig in i hur det kan vara att leva ett sådant liv i helvetet och hur det är för väldigt många kvinnor och barn i detta land och i övriga världen för vilka det inte går att ställa in en bok i bokhyllan och lämna det bakom sig. Ca 15 000 kvinnor anmäler årligen att de utsatts för misshandel. Om var och en av dem gjorde som Anna Quindlen och skrev en bok som är ungefär tre centimeter tjock så skulle en stapel av dessa böcker bli 450 meter hög. Det är tre Kaknästorn ovanpå varandra. Justitieminister Thomas Bodström är tyvärr inte här i dag, men han lovade för någon vecka sedan i medierna att skulle stärka skyddet för kvinnorna. Han sa att regeringen kunde tänka sig att eventuellt införa elektronisk fotboja på mannen för att stärka kvinnans skydd. Men varför finns det inte redan nu konkreta förslag? Detta är ju ingen nyhet. Det är inget nytt samhällsproblem. Varför dröjer regeringen? Folkpartiet vill se ett snabbt beslut i denna fråga. Kvinnor som utsätts för förföljelse, trakasserier, hot och våld måste beredas största möjliga rörelsefrihet. Det är mannens rörlighet som ska begränsas inte kvinnans. Den som inte respekterar besöksförbudet ska kunna förses med elektronisk fotboja. I extremfall ska polisen också kunna punktmarkera män som återkommande bryter mot besöksförbudet. Hotade som så önskar borde också få rätt till vapenlicens för tårgassprej. Fru talman! Riksdagen har just haft en debatt om mobbning. Ibland används begreppet mobbning som ett försök att bagatellisera våldshandlingar bara därför att de sker i skolans värld. Men de flesta handlingar som brukar kallas för mobbning har faktiskt sina motsvarigheter i brottsbalken. Det kan handla om ärekränkning, misshandel, vållande till kroppsskada, vållande till sjukdom, olaga ofredande och olaga hot. De som mobbar begår alltför ofta även andra brott. En studie visar att mer än hälften av de åttondeklassare som upprepade gånger mobbat andra i skolan också har attackerat, sparkat och hotat andra i gatumiljön, utanför skolan. Därför är det så viktigt - både för den som blir mobbad och för den som mobbar - att vi på allvar tar itu med problemet. Risken finns ju att mobbningen leder vidare till andra brott. Ett brottsförebyggande arbete värt namnet måste också omfatta att krafttag tas mot våldet i skolan. Fru talman! Jag har valt att inleda med en fokusering på mobbning och kvinnofrid därför att dessa saker så tydligt visar hur viktigt det är för den enskilda människans frihet, för hennes makt över det egna livet, att rättsväsendet fungerar ordentligt, bra och effektivt. För mig som liberal är det viktigt att samhällets insatser är lika hårda mot brottsligheten som mot brottslighetens orsaker. Tony Blair säger något liknande: "Tough on crime and causes of crime." Det är viktigt att komma ihåg att förebygga. Det måste alltid vara det viktigaste. Det perfekta brottet är nämligen det brott som aldrig begås. Därför har Folkpartiet även när det gäller denna budget satsat mycket på skola och omsorg och därför är Folkpartiet ute i kommunerna mycket noga med att prioritera skola och social omsorg i den kommunala verkligheten. De viktigaste brottsförebyggarna är, som många tidigare varit inne på, föräldrarna. Det får inte bli så att föräldrarna bara får göra det som samhället inte orkar med eller klarar av. Ett fungerande brottsförebyggande arbete måste utgå från föräldrarnas engagemang.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 Så naggas förtroendet för rättsväsendet i kanten. Det är mycket viktigt att medborgarna känner tillit till rättsväsendet. För att upprätthålla denna tillit har polisen självklart en nyckelroll. För den som så vill är det lätt att hitta problem och brister i det svenska polisväsendet. Men i en sådan här diskussion är det viktigt att det inte blir vare sig enkelriktad svartmålning eller enkelriktad skönmålning. I stället gäller det att våga se både brister och positivt som sker. Polisväsendets största brist för närvarande är just bristen på poliser. Jag har läst polisens årsredovisning för år 1999. Där skriver rikspolischefen: "Antalet poliser sjönk också år 1999 samtidigt som medelåldern fortsatte att stiga." Totalt var vi mer än 400 Rikspolischefen konstaterar också att man under de senaste åren inte har haft råd att satsa tillräckligt med resurser på vidareutbildning av polisen och på andra insatser för att höja kompetensen. Självklart är det särskilt oroande i en tid då snabba samhällsförändringar verkligen ställer krav på en omfattande fortbildning av alla, kanske särskilt på polisen. Mer än någonsin behöver vi välutbildade poliser. Den nya ungdomskulturen, den nya tekniken och internationaliseringen ställer nya krav på kunskaper hos poliserna. En bra utbildad polis vågar ta initiativ och ta tag i de riktigt svåra sakerna. Är man däremot inte säker i sin roll undviker man kanske att ta tag i problemen. Så fungerar vi alla, även poliser. Också för övriga delar av rättsväsendet gäller att kunskapen om ungdomars sociala kultur och sociala omständigheter måste öka, likaså kunskapen om ny teknik och globaliseringens effekter. Just när det gäller ungdomarnas situation är snedrekryteringen av nämndemän oerhört problematisk. Polisen konstaterar också i sin årsberättelse att man i stort har uppfyllt de mål som satts upp men att det skett på bekostnad av medarbetarnas hälsa. Jag citerar åter rikspolischefen: "Sammanfattningsvis var 1999 ett år då verksamheten överlag kan beskrivas som tillfredsställande och då ekonomin var i balans. Men detta har åstadkommits till priset av en pressad och sliten personal." Så kan det inte fortsätta! Det finns för få poliser i Sverige. Sverige har färre poliser per medborgare än länder som Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrike och Italien. Inom EU har Sverige den lägsta polistätheten. Samtidigt är Sverige det land bland dessa länder som har det högsta antalet anmälda brott per 1 000 invånare. Det är viktigt att notera detta eftersom vi vet att en närvarande synlig polis skapar trygghet och förebygger brott. Vi i Folkpartiet liberalerna hade hoppats på att i regeringens budget och i utskottsmajoritetens skrivningar i betänkandet finna förslag som kan bidra till en lösning och jag ska inte påstå att sådana helt saknas - jag vänder mig då till Alice Åström. I reda pengar föreslås förvisso när det gäller polisen att anslaget höjs med 575 miljoner kronor jämfört med föregående år och det tycker jag är bra. Men vi i Folkpartiet hade gärna sett att tillskottet blev ännu större. I vårt budgetförslag är höjningen av anslaget till polisen mer än 30 % större än regeringens. Sett till utvecklingstendenserna är det nog ingen som är förvånad över att vi faktiskt ligger över vad regeringen föreslår. Dessutom är det så att ju längre tid det tar innan man tar tag i ett problem, desto dyrare blir det att lösa det. Men det är inte bara pengar som behövs. För att öka antalet poliser på gator och torg krävs det också en kombination av ökade resurser, av omorganisation och av prioriteringar inom polisen. Det krävs att den årliga antagningen till Polishögskolan ökar, att antalet civilanställda inom polisen ökar, att det sker en upprensning bland polisens arbetsuppgifter och att antalet anställda inom polisen med olika specialkompetenser ökar. För att minska bristen måste hela polisorganisationen koncentrera sig på de rent polisiära uppgifterna. En radikal upprensning av icke-polisiära uppgifter är möjlig och måste till. Varje polis som är ute i ett aktivt förebyggande arbete i bostadsområden i stället för att utreda parkeringsfrågor är ett lyft för rättssamhället. Varje utbildad polis som patrullerar på gatorna i stället för att syssla med hittegodshantering är en framgång. Om polisen kunde slippa vissa tillståndsärenden, kontroll av dörrvakter och passhantering skulle vi minska bristen på personal ute i verkligheten, till förmån för de unikt polisiära uppgifterna. Det brådskar att någonting görs för att få ut fler poliser på gatorna. Därför hade vi gärna sett fler förslag i budgetpropositionen men i stället säger man någonstans i propositionen att man tänker utreda frågan om att rensa bland uppgifterna. Fru talman! Folkpartiet liberalerna vill tillskjuta nästan 1,4 miljarder kronor mer till rättsväsendet under den kommande treårsperioden än vad riksdagen har beslutat om. För nästa år innebär det 402 miljoner kronor mer än majoritetens förslag. Det skulle ha möjliggjort en förstärkning av polis och åklagarorganisationen. Det hade också möjliggjort en satsning för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna inom domstolsväsendet. Vidare hade arbetet bland brottsoffer kunnat stärkas, bl.a. genom ett ökat stöd till brottsofferjourerna. Senare i den här debatten kommer Staffan Werme i sitt inlägg att ta upp Folkpartiets synpunkter på andra delar av betänkandet men jag skulle vilja säga några ord om integriteten. Det är en klassisk uppgift för liberaler att värna och slå vakt om människans rätt till sin personliga integritet. Att drabbas av ett brott är ett hot mot integriteten redan det. Hur många har inte upplevt känslan av olust över att veta att en främmande inbrottstjuv varit inne och rotat bland ens personliga tillhörigheter? Vidare måste vi vara på vår vakt så att inte också kampen mot brott hotar den personliga integriteten. På senare år har en grov organiserad och i Sverige tidigare okänd brottslighet fått fotfäste. Det rör sig om kriminella mc-gäng, narkotikaligor och våldsverkare med nazistiska sympatier. Sådan kriminalitet kan, om den får utvecklas vidare, ännu mer undergräva förtroendet för rättsväsendet och också grunden för ett öppet och demokratiskt samhälle. Jag vill gärna instämma i det Gun Hellsvik sade om de oroande uppgifterna om att de kriminella gängen också organiserar och rekryterar inne på våra anstalter. Modern teknik måste utnyttjas effektivt i kampen mot den grova brottsligheten. Men vi måste samtidigt vara mycket medvetna om att önskemålen om en effektiv brottsbekämpning alltid mycket noga måste vägas mot den enskildes motstående intresse av skydd för den personliga integriteten. Många av de tekniker som står till buds kan man mycket enkelt finna övertygande argument för att de ska användas i brottsbekämpningen. Men det är också viktigt att inte bara se varje medel isolerat utan också försöka se ett större sammanhang, den stora bilden. Varje steg kan synas vara litet. Men tas det många små steg rör vi oss i ganska rask takt mot ett övervakningssamhälle, som jag tror att väldigt få, om ens någon, egentligen vill ha. Det är därför mycket angeläget att regeringen, som Folkpartiet också föreslagit, tar initiativ till en särskild utredning som tar ett samlat grepp om frågorna kring integritet och väger dessa integritetskrav mot kraven på effektivitet i brottsbekämpningen. Vi måste också vara medvetna om att en aldrig så bra utredning inte kan ge ett slutgiltigt svar på dessa frågor. Här har vi alla ett ansvar att hålla diskussionen levande. Fru talman! Jag står självklart bakom samtliga Folkpartiets reservationer i betänkandet, liksom det särskilda yttrandet. För tids vinnande yrkar jag emellertid endast bifall till reservationerna 8 och 27.

Fru talman! Miljöpartiet anser att samhällsförändringar i stort såsom bättre gemenskap i bostadsområden och i arbetslivet, ändrade könsroller, garanterad ekonomisk grundtrygghet och ett samhälle där alla behövs och känner ansvar för sin närmiljö både förebygger brott och underlättar återanpassningen för de redan dömda. Vi anser att kriminalpolitiken ingår i den generella välfärdspolitiken; en social bostadspolitik och en skola som är öppen för alla; förskolor och fritidsverksamhet där barn från olika bakgrund och miljöer möts. Åtgärder som bidrar till att stärka skyddsnäten för barn och ungdomar i riskzonen eller som motverkar att stora grupper av människor slås ut och marginaliseras är minst lika viktiga, eller kanske t.o.m. mer betydelsefulla, i det kriminalpolitiska arbetet som det som utförs inom rättsväsendet. Det är viktigt att föräldrar får tid till sina barn och ungdomar genom en kortare arbetstid varje dag och inte genom extra semesterdagar. De ska kunna vara tillsammans i de dagliga rutinerna, där barn och ungdomar behöver hjälp och stöd av lugna, ej sönderstressade vuxna. När vuxna är stressade känner de inte av andras behov heller. Överges denna grund spelar det inte så stor roll hur stort rättsväsendet än blir och hur många vakter som än utbildas. Miljöpartiet är mot den utvecklingen. Vi kan se på USA som ett avskräckande exempel, där både vakter och poliser finns i mångtal men där rättsväsendet ändå har stora problem. Miljöpartiet, fru talman, anser också att en kunskapsbaserad kriminalpolitik krävs för att nå målen för kriminalpolitiken: att minska brottsligheten och öka människors trygghet i samhället; kunskap om brottslighetens orsaker och de effekter olika insatser leder till. Forskning och utvecklingsarbete är av stor betydelse. De krav på effektivitet och rationaliseringar som myndigheterna har ställts inför under senare år och nya former av kriminalitet har medfört ett allt större behov av ny kunskap om brott och åtgärder mot brott. Det är inte endast en kunskap för rättsväsendets myndigheter, utan alla berörda inom alla samhällssektorer bör, som jag har sagt tidigare, bedöma vilka konsekvenser deras beslut och åtgärder har för brottsligheten. Kunskap om de olika faktorer, miljöer och processer som bidrar till att individer begår brott är av grundläggande betydelse för hur kriminalpolitiken ska utformas. Denna kunskap behövs också för att förstå vilka samhällsförändringar och samhällsförhållanden som kan påverka brottsligheten och därmed också vilka förhållanden som det brottsförebyggande arbetet bör inriktas mot. BRÅ har en stor betydelse och en viktig funktion i detta arbete. Fru talman! Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna kan nu trots förstärkningar i den sociala sektorn även höja rättsväsendets budgetram, vilket är angeläget och nödvändigt. Det har tidigare skett nedskärningar som Miljöpartiet har varit emot, t.ex. Dessa tidigare beslut måste nu repareras. Miljöpartiet står tillsammans med s och v bakom hemställan i betänkandet som vi har framför oss och som jag yrkar bifall till. Rättsväsendet tillförs alltså över en miljard kronor, varav den största delen går till polisen. Vi har fått en eländesbeskrivning här. Jag vet inte om Ragnwi Marcelind eller Gun Hellsvik var värst i den beskrivningen. Trots att det finns problem - jag motsäger inte problemen och identifieringen av dessa - tycker jag ändå att dessa talare borde hålla med om att detta är en början till en förstärkning av rättsväsendet. Det kanske inte räcker, det får vi se, men ändå är det en ny era i utvecklingen. Fru talman! Det som förmörkar bilden för mig och Miljöpartiet är att en del av budgethöjningen kommer att gå till EU-samarbetet och till åtgärder som anses behövas i anslutning till det svenska ordförandeskapet. Sverige betalar redan nu en hög medlemsavgift till EU. Jag anser att även tredjepelarsamarbetet inom det rättsliga arbetet ska tas från EU:s gemensamma budget. För ordförandeskapet har riksdagen beviljat ca 1 miljard kronor, och ändå måste pengar för bevakning etc. som har ett direkt samband med EU-ordförandeskapet tas från polisens budget. Totalt räknar polisen med att det är 88,5 miljoner för hela landet. Bara i Västra Götalands län, som jag tillhör, kommer 30 miljoner att åtgå. Ändå kommer pengar att tillföras för själva sammanträdena, som polisen uppgav vid sitt besök i utskottet, på 16 miljoner. Det är alltså stora pengar som kommer att tas. Jag kommer att jobba för att dessa pengar ska läggas utanför och inte drabba polisen i det framtida arbetet. En annan nackdel är att Sverige ska ansluta sig till Schengensamarbetet. Detta kommer att öka brottsligheten enligt bedömning från många som är initierade inom polisen, liksom smugglingen enligt många tullare. De kompensatoriska åtgärderna blir både dyrare och krångligare. Brottslingarna kommer också att kunna röra sig fritt inom EU-området när gränserna tas bort. Detta kommer naturligtvis att belasta rättsväsendet. Bara narkotikabruket, som har ökat, kommer att få en ännu större ökning genom att det går lättare att köpa narkotika och forsla den. För att återvända till det som är positivt vill jag särskilt nämna några inriktningar på den framtida rättspolitiken. Medborgarperspektivet ska stå i fokus för medborgarnas rättstrygghet och rättssäkerhet, långtgående samverkan mellan rättsväsendets myndigheter. Fler poliser ska utbildas och anställas. År 2003 kommer det att finnas ungefär 600 poliser mer. Man ska ta tag i brottsutredningar, och dessa bör förbättras. Miljöbrottsbekämpningen ska förstärkas och utvecklas genom fördjupad samverkan mellan polisen och andra myndigheter inom ramen för den nya miljöbrottsorganisationen. Det har bildats ett miljöbrottsråd för informationsutbyte och myndighetssamverkan om de nationella insatserna som stöd i omfattande och kvalificerade miljöbrottsärenden. Frigivningsförberedelserna förstärks, och alternativen till fängelse utvecklas. De borgerliga partierna anvisar varierande högre belopp till de rättsvårdande myndigheterna. Det kan verka som om de agerar för en gemensam linje med många gemensamma reservationen, men det är stora skillnader vad gäller anslagshöjningar. Jag vill kommentera några av de gemensamma borgerliga reservationerna. De flesta handlar om frågar som det redan arbetas på i någon instans eller som redan uppmärksammats. De har egentligen ingen annan inriktning än de åsikter som de samarbetande partierna har. Man kan ändå tro att det är så när man läser reservationerna. Låt mig ge några exempel, fru talman. Reservation 4 gäller antalet civilanställda. Det ska göras en översyn av polisens arbetsuppgifter, och i samband därmed kommer frågan om dessa kan renodlas upp. Hittills har redan 120 civila brottsutredare utbildats, och under 2001 kommer ytterligare 50-60 att utbildas. Det finns också behov härav, så det råder ingen motsättning i denna fråga. En annan reservation handlar om fler närpoliser och om en begränsning av ansvaret för utryckningsverksamheten. Vi önskar att det ska anställas fler poliser. Det kommer att tas in fler studerande till högskolorna, och fler poliser kommer att anställas. Utryckningsverksamheten blir en integrerad del, och jag har hela tiden sagt att det bör vara så i närpolisorganisationen. En gemensam reservation gäller utredningsverksamheten. Det är riktigt att det finns långa handläggningstider och andra problem, och detta har vi också uppmärksammat. BRÅ kommer till våren att lägga fram en rapport om uppklaringsfrekvensen, som beräknas genom att man dividerar antalet uppklarade brott med antalet anmälda brott. I rapporten kommer att visas att uppklaringsandelen 1985 var 40 % men 1999 hade sjunkit till 25 %. Det finns stor anledning att studera detta. BRÅ kommer fram till att det finns många anledningar till denna utveckling. En anledning är att inflödet nu är mycket större och att polispersonalen har minskat. BRÅ säger dock även att polisen klarar upp lika många brott som tidigare. Analysen visar att man under 80-talet vid varje gripande räknade en mängd brott separat, t.ex. narkotikabrott, bedrägeri och stöld, och därför blev resultatet annorlunda. Detta faktum tillsammans med omorganisationen och uppsägningarna har resulterat i den nämnda minskningen. Jag tycker att det är väldigt bra att BRÅ lägger fram ett noggrannare underlag för diskussionen och för framtida åtgärder. Självklart anser Miljöpartiet det vara av största vikt att uppklaringsandelen ökar. Regeringen kommer att företa en översyn av brottsutredningsverksamheten, vilket sker tack vare att Miljöpartiet ansett att det skulle tillsättas en utredning av frågan om ett oberoende tillsynsorgan för brottsutredningsverksamheten. Även frågan om anmälan av poliser och åklagare i samband med de interna brottsutredningarna kommer att behandlas i denna utredning, något som Miljöpartiet under lång tid har arbetat för. Vad gäller polisens arbetstider säger man från oppositionen att det är eländigt ställt, med gamla, utslitna och trötta poliser, vilket är riktigt. Men samtidigt begär man i en reservation att poliserna ska jobba ännu mer på helger, kvällar och nätter. Detta är ett arbetsmiljöproblem. Skiftjobb ställer efter ett antal år stora krav även på yngre poliser. Det går inte bara att kommendera fram, utan man måste närma sig detta problem på ett helt annat sätt. Under det moment som rör domstolar framför oppositionen verkligen splittrade åsikter. Den har inte någon gemensam linje. Den förändring som har påbörjats har mött motstånd från oppositionen. Moderaterna har väldigt få idéer om hur den framtida domstolsorganisationen ska utformas. I stället vill de hävda domstolsväsendets oberoende. Jag anser att man blandar ihop den dömande verksamheten med arbetets organisation. Att denna konservativa organisation - jag generaliserar; det finns undantag - ska bilda autonoma öar i samhället, såsom Centern föreslår, gagnar inte ett medborgarperspektiv. Det går bara inte ihop. Våra svenska domstolar är självständiga i sitt dömande. De är skyddade enligt regeringsformen. Att Domstolsverket som central förvaltningsmyndighet för administrativa spörsmål nu utgår från geografiska förutsättningar och agerar för förändrings och utvecklingsarbete tycker jag är positivt. Moderaterna tycker att vi i stället för Domstolsverket ska ha en domstolsstyrelse. I denna styrelse med 11 ledamöter skulle 8 personer komma från domstolarna och endast 3 från det övriga samhället; en advokat och två övriga experter. Jag tycker inte att denna sammansättning borgar för ett utvecklingsarbete. Vi vet att man på de flesta ställen har konservativa idéere. Man vill inte ha så stora förändringar. Moderaterna och Kristdemokraterna kan tänka sig att en del av dömandet vid länsrätterna kan flyttas till tingsrätterna och att dessa båda instanser på sikt kan slås ihop. Så långt kan man sträcka sig. Jag efterlyser fler idéer om hur domstolarna ska kunna arbeta i framtiden. Fru talman! Slutligen måste jag än en gång kommentera reservationen om familjens brottsförebyggande betydelse. Jag motsätter mig formuleringen att familjen är samhällets bästa brottsförebyggande resurs. Det är föräldraansvaret som är väsentligt, fru talman. De vuxnas ansvar för barnen har blivit mycket sämre. Den vuxna rollen har försvagats. Historiskt är familjebegreppet, som bygger på hushållsgemenskap, präglat av både positiva och negativa ingredienser som lever kvar längre än åsikterna i det omgivande samhället. En negativ aspekt är mannens ställning som norm inom familjebegreppet. Som exempel kan nämnas att i Sverige var tidigare våldtäkt och andra sexualbrott brott mot äran och den kollektiva friden. Det gällde familjens och ytterst mannens ära samt ordningen i samhället, som ej skulle rubbas. År 1965 överfördes sexualbrotten från fridsbrotten till sedlighetsbrotten. Nyheten var att sedlighetsbrott skulle betraktas som brott mot person, inte som brott mot allmän ordning. Fortfarande försiggår misshandel av kvinnor och barn inom familjebegreppet, där även andra brott mot personer sker. Tidigare avskrev polisen ofta våld mot kvinnor just som familjebråk; det var en intern angelägenhet. Enligt min åsikt ska inte enskilda individer gömmas under eller skymmas av familjebegreppet. Sociala skillnader och ekonomiska orättvisor har betydelse för unga människors utveckling. Detsamma gäller våld och misshandel och övergivenhet under uppväxten. Familjebegreppet kan försvåra tidiga insatser från samhällets sida. Därför är jag övertygad om att ett socialt jämställt samhälle är en av de bästa brottsförebyggande faktorerna. De människor som av olika anledningar behöver stöd kan där också få det. Jag vill också lite kommentera det som sagts av Gunnel Wallin från Centern om psykisk vård i fängelse och normaliseringsprincipen. Det blir allt vanligare att fångar får psykiatrisk sjukhusvård, trots att de är dömda till fängelse. Samtidigt ökar antalet brottslingar som döms till sluten psykiatrisk vård. För tio år sedan fick kriminalvården 3 000 vårddygn inom psykiatrin för sina på anstalterna inlåsta klienter. I dag har antalet sådana vårddygn fyrfaldigats till 14 000. Samarbetet med psykiatrin har blivit mycket bättre. Personalen har blivit bättre på att bedöma de intagna. Det ser ut att fungera allt bättre. Det motsäger det som Gunnel Wallin sade tidigare i sitt anförande. Jag vill också ställa en fråga till moderaterna. Vad är moderaternas plan för tingsrätterna? Hur ska de arbeta i framtiden? Moderaterna är ju emot det mesta som föreslås. Hela tiden tas frågan om narkotika på fängelserna upp. Jag önskar inte heller att det ska finnas narkotika på fängelserna. Men fängelserna är en spegling av det omgivande samhället. Narkotikabruket ökar hela tiden, inte minst bland ungdomar. Ragnwi Marcelind talar om stora avhopp inom polisen. Men det stämmer inte. Sten Heckscher sade att det var en myt. Han berättade i utskottet att endast Det är ett dåligt förslag att lägga ned Ystads åklagarkammare och föra den till Malmö. Jag kommer att motarbeta det förslaget med alla medel. Det har inte presenterats för utskottet. Regeringen kan inte heller direkt ingripa mot det, för det är åklagarmyndigheten som har fått detta ärende på delegation. Det skulle vara negativt ur alla synpunkter att göra den förändringen.